Herr talman! Jag tackar för svaret men är inte nöjd med det. För vad är det arbetsmarknadsministern säger? Jo, att han inte vill föregripa riksdagens behandling av vpk:s motion om just dessa problem. Vi har faktiskt motionerat om dessa bidrag i fem år, men våra motioner har alltid blivit nedröstade i denna kammare. Varför skulle då inte också motionen 1976/77:1281 avslås? Herr Ahlmarks svar är närmast hyckleri. Orsaken till att jag har ställt frågan om ett enhetligt bidragssystem är att AMU-elever runt om i landet upplever det nuvarande bidragssystemet som djupt orättvist. Systemet frångår principen om samma ersättning för samma prestation. Det innebär en uppdelning mellan arbetslöshetsförsäkrade och inte arbetslöshetsförsäkrade. Dessutom får de elever som inte har fyllt 20 år klara sig på det s.k. KAS-understödet som ger en ersättning på 55 kr. om dagen, vilket ingen människa kan leva på. Vad är det då för grupper som missgynnas av det nuvarande systemet? Jo, det är de grupper som alltid får komma i andra hand i det svenska samhället. Det är kvinnorna, invandrarna och ungdomarna. Alla de kvinnor som tidigare har varit hemarbetande kan rimligtvis inte ha betalat in pengar till arbetslöshetskassan och får därmed nöja sig med ett betydligt lägre belopp än övriga. Arbetsmarknadsministern talade i den allmänpolitiska debatten om att kvinnor och män måste dela på hushållsarbetet. Tala om det kan väl vem som helst göra. Men att göra något konkret för kvinnornas ekonomiska diskriminering är tydligen svårare. Då föredrar borgerlighetens arbetsmarknadsminister att sätta på sig sina skygglappar. En annan stor grupp som drabbas av det nuvarande systemet är invandrarna — människor som har kommit hit för att svenska kapitalister har bett om deras arbetskraft, människor som är på flykt från fängelse och tortyr i sina fascistiska hemländer. Varför skall invandrarna drabbas? Likadant är det för ungdomar under 20 år. De får endast en ersättning på 55 kr. om dagen, vilket är orimligt. Med tanke på de växande distanserna för ungdomar under 20 år i AMU-utbildning krävs det att något görs åt deras ohållbara situation. Det är också de nämnda grupperna som drabbas oerhört hårt vid längre tids sjukdom. Bidragen är inte sjukpenninggrundande, vilket innebär att många kommer ner i en sjukersättning på 8 kr. om dagen. Vem kan leva på en sådan ersättning? Vänsterpartiet kommunisterna har år efter år motionerat i bidragsfrågorna men alltid blivit nedröstade. Vi har som sagt en motion även i år, där vi kräver att den nuvarande uppdelningen i bidragssystemet skall slopas. Men vi har ingen större förhoppning om att den skall gå igenom. Det hänger på hur kampen förs ute på AMU-centren. Det är det absolut avgörande. Enligt uppgift skall det finnas AMU-elever på läktaren i dag. Nu har Per Ahlmark chansen att komma med raka, konkreta besked i bidragsfrågan om vad han personligen anser. Skall arbetsmarknadsministern svika AMU-eleverna eller skall han det inte? Så enkelt är det.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Min fråga är föranledd av de besök som vpk:s riksdagsgrupp gjorde vid en rad AMU-centrer förra månaden. Vid dessa besök framkom bl.a. att uppgifter om elevernas personliga uppträdande och förhållanden lämnades ut till den arbetsköpare där eleven söker arbete. Detta oroade eleverna, men också vissa utbildningsledare vid AMU centrerna uttalade sin oro över detta förhållande. Rädslan var så stor på en del AMU-centrer att ingen elev vågade vara aktiv i elevråden på grund av att man befarade att detta skulle vara en belastning vid ansökan om anställning. Det är ju alltid på det sättet att människor, som mist ett arbete på grund av exempelvis storfinansens lönsamhetsberäkningar, som under en längre tid gått arbetslösa och som därefter hamnar i omskolning, har svårt att acceptera denna situation. Det kan med andra ord uppstå en hel del personliga problem vid denna genomgripande förändring av en människas livsvillkor. Att man då, som nu sker vid en rad AMU-centrer, lämnar ut dessa människors problem till arbetsköparna måste förhindras. Det finns i dag inga enhetliga bestämmelser, vilket gör att man överlåter till rektorer eller utbildningsledare — som det numera heter — att avgöra om uppgifter om elevernas personliga förhållanden och uppträdande skall lämnas ut. Detta förhållande har påtalats från flera AMU-ledningars sida, men hittills har myndigheterna inte lyssnat på dessa synpunkter. Nu säger arbetsmarknadsministern att det är självklart att man inte heller muntligen bör lämna ut uppgifter till arbetsköparna om elevernas personliga förhållanden. Men det är faktiskt inte så självklart.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på den fråga jag ställt. Den har föranletts av att de nu gällande reglerna för att man skall få omskolning är att man är arbetslös eller hotas av arbetslöshet, har en svag ställning på arbetsmarknaden eller låga inkomster. Det förekommer visserligen en glidning mot vad som gällde från början, men jag anser inte att det är tillräckligt. Jag har kommit i kontakt med människor som skulle vilja ha denna utbildning men som inte uppfyller de kriterier som ställs upp. De personer som inte kan åberopa dessa skäl utestängs; egna önskningar och ambitioner räcker inte. Det står i svaret: ”För dem som har stadigvarande arbete och vill förbättra sin ställning på arbetsmarknaden står bristyrkesutbildningen öppen.” Det är visserligen sant, men denna utbildning har en klar begränsning; den bedrivs inom en tämligen trång ram. Nu styrs marknadsutbildningen så att den framför allt skall tillfredsställa industrins behov av utbildad arbetskraft — det är den övergripande målsättningen. Vad jag åsyftade med min fråga var att diskutera huruvida tiden inte bör vara mogen för att öppna arbetsmarknadsutbildningen för alla som vill och kan genomgå en yrkesinriktad vuxenutbildning. Möjligheten till utbildning bör ju inte hänga samman med faktorer som man inte kan råda över, såsom arbetslöshet eller risk för arbetslöshet, handikapp, låg inkomst osv. Den riktiga principen bör vara att alla som vill utbilda sig skall få del av de möjligheter som samhället kan erbjuda. Jag vill fråga om det inte skulle vara möjligt att ha en fri sektor inom arbetsmarknadsutbildningen så att dörrarna kunde öppnas för flera människor som inte kan åberopa andra skäl än sina egna önskningar och ambitioner.

Herr talman! Det är ju inte så att arbetsmarknadsutbildningen är inriktad enbart på jobb i industrin, hur viktiga de än är. De senaste åren har t.ex. 8000 sjukvårdsbiträden, 1500 barnskötare och 4 000-5 000 hemsamariter utbildats. Bertil Måbrinks fråga har jag gett klart svar på: Det är helt olämpligt att lämna ut uppgifter om AMU-elevernas personliga uppträdande och liknande förhållanden. Och lärarna är förbjudna att ta med sådana uppgifter i intyg och betyg. Jag kan naturligtvis inte svara för vad varenda lärare har för muntliga kontakter. Men jag är säker på att de flesta samarbetar bra med arbetsförmedlingen. Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för att AMU-eleverna får arbete efter utbildningen. Om en elev behöver hjälp med att kontakta arbetsgivare så är det alltså inte läraren utan arbetsförmedlingen som skall ge dem hjälpen. Om en arbetsgivare vänder sig till en lärare med frågor om eleverna så bör läraren hänvisa till arbetsförmedlingen. Det är helt klara besked på de frågorna. När det gäller Jörn Svenssons frågor har arbetsmarknadsstyrelsen gjort en utvärdering som ger en annan bild. Men jag tänker, precis som han själv också sade, inte göra någon jämförelse eftersom riksdagsrevisorerna ännu inte har behandlat den här rapporten. Barbro Backberger tog upp barnomsorgen. Jag delar helt hennes värdering av hur oerhört viktigt det är i arbetsmarknadsutbildningen att kvinnor går in på traditionellt manliga jobb och att män går in på jobb som tidigare dominerats av kvinnor. Det är oerhört viktigt. Skall vi klara detta behövs det fler platser på daghem — vi är helt överens om det. Och därför måste planen på 100 000 nya daghemsplatser på fem år upprätthållas — vi är överens också på den punkten. Slutligen till herr Eriksson i Stockholm: Om ett par veckor skall vi diskutera kraven i kommunisternas motion, och då får vi ta upp ett resonemang. Men vi kan inte ha frågestunder om alla de krav som också väckts i partimotioner.

Herr talman! Jag skall inte fortsätta diskussionen om utvärderingen. Jag skall bara konstatera att som jag ser det så har varken arbetsmarknadsverket eller skolöverstyrelsen kunnat genomföra en undersökning med liknande bredd och liknande långvarigt tidsperspektiv som ger möjlighet till en riktig utvärdering. Men detta får vi väl återkomma till. Jag skall ta upp en annan fråga som hör ihop med det här, och det är frågan om AMU-utbildningens företagsanpassning, så att säga. Den svenska gymnasieskolan bygger ju bl.a. på tankegången att man genom en relativt bred skolning i vissa grundläggande ämnen — praktiska såväl som teoretiska — skall ge eleverna möjlighet att hävda sig även vid förändringar och strukturella omvandlingar av arbetsmarknaden. Det tycker jag i princip är en riktig tankegång, såsom varande en tankegång bakom en gymnasial yrkesutbildning. Men man kommer ju inte ifrån att AMU-utbildningen, sådan den i dag ser ut, är betydligt trängre och tvingar in människor på ett helt annat sätt i mycket bestämda fack. Jag ställde en fråga till en utbildningsledare när vår riksdagsgrupp var ute på AMU-centrer. Är det rent av så att man kan säga att AMU-utbildningen fyller den gamla yrkesskolans roll? Och han svarade: Ja, det kan man ungefär säga. Jag skulle vilja fråga: Är det egentligen i överensstämmelse med de utbildningspolitiska mål som riksdagen satt upp att man så att säga bakvägen får tillbaka någon sorts variant av den gamla yrkesskolan? Det strider ju mot tanken på den här bredden och relativa allsidigheten som skall ge människorna en bättre chans ute på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag tvivlar inte på Per Ahlmarks personliga goda vilja i det här fallet, och femårsplanen verkar mycket bra. Men vad gör vi med alla de kvinnor som i dagens läge till följd av bristen på barnstugeplatser inte har möjlighet att fullfölja sin utbildning eller att påbörja en utbildning och därför tvingas in på ett lågavlönat arbete? Jag är också intresserad av frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering. Hur har herr Ahlmark och de övriga i folkpartiet tänkt er att lagstiftningen skall utformas rent konkret och hur har ni samrått med de övriga partierna i regeringen om detta? Hur skall man t.ex. kunna bryta den könsdiskriminering som följer med bristen på barnstugeplatser?
Herr talman! Per Ahlmark kommer inte ifrån att någon klart uttalad målsättning för arbetsmarknadsutbildningen inte finns. Arbetsmarknadsutbildningen är framför allt anpassad till konjunktursvängningarna och kapitalets behov av arbetskraft. Det innebär att staten övertar en allt större del av företagens ansvar, så att de kan klara rationaliseringar och omställningar som sker i varierande omfattning. AMS-utbildningen fungerar i stor utsträckning som regulator på arbetsmarknaden. Målsättningen är att fylla kapitalets behov av utbildad arbetskraft. När företagen vill ha mer av en sorts arbetskraft, så tar man hänsyn till det och lägger om utbildningen. I ett kapitalistiskt samhälle finns inte någon planering som gör att man kan räkna på lång sikt. Följden blir en ryckighet i AMS-utbildningen som inte kan vara bra. Jag vill emellertid till sist upprepa frågan om man inte skulle kunna tänka sig att vidga kriteriet för att få utbildning genom att en viss del av utbildningskvoten ställs till förfogande även för dem som inte uppfyller nuvarande villkor.

Herr talman! Nu börjar AIf Lövenborg på sedvanligt sätt att förtala arbetsmarknadsutbildningen — sådant har vi ju hört många gånger från kommunistiskt håll — genom att säga att den bara skall fylla kapitalets behov av arbetskraft osv. Jag redovisade några siffror i mitt förra inlägg: 8 000 sjukvårdsbiträden, 1500 barnskötare, 4 000-5 000 hemsamariter. Är det kapitalismen som driver fram utbildningen av t.ex. hemsamariter? Tror verkligen Alf Lövenborg det? Så till Barbro Backberger. Hon tar upp oerhört viktiga frågor. Vi är överens i dem. Därför måste vi snabbt bygga ut daghemmen. En av de poster som i årets budget har fått den största ökningen är just stödet till barnstugorna. Det har ökat från 1 200 milj.kr. till 1800 milj.kr. Nu är det oerhört viktigt att kommunerna inser sitt ansvar och lever upp till planen om 100 000 nya daghemsplatser under en femårsperiod.
Herr talman! Det är klart att arbetsmarknadsutbildningen framför allt är anpassad till kapitalets behov. Det är ett faktum som man har svårt att komma ifrån, och jag betraktar inte det konstaterandet som något förtal av arbetsmarknadsutbildningen. Den betraktar jag som något positivt, naturligtvis under förutsättning att dess syfte inte är att maskera arbetslöshetssiffrorna och under förutsättning att den som går igenom utbildningen också får ett jobb. I den region som jag kommer ifrån har arbetsmarknadsutbildningen av naturliga skäl varit hög, och det har naturligtvis haft mycket positivt i följe. Men också där har jag ställts inför frågor från människor som gärna skulle ha velat ta del av de kurser som pågår men som tyvärr inte har uppfyllt de villkor som har ställts. Jag tycker att Per Ahlmark borde fundera litet över detta förhållande.
Herr talman! Per Ahlmark frågade varför vi kritiserade AMU-utbildningen för att vara alltför omedelbart anpassad till den kapitalistiska arbetsmarknaden. Det gör vi bl.a. därför att utbildningsledare på AMU centrer har framhållit som en fördel med denna utbildning att den är så direkt anpassad till näringslivet. Det är därför vi vill fråga: Är det verkligen en riktig undervisningspolitisk målsättning att de enskilda företagen får en sådan makt över utbildningens utformning? Vore det inte bättre om utbildningen var till för elevernas skull och gav dem en större bredd, så att de kunde klara sig bättre även på den kapitalistiska arbetsmarknad som de är nödsakade att ha att göra med?
Herr talman! Hundratusentals daghemsplatser på en femårsperiod täcker ju inte det verkliga behovet. F.n. är det bara 12 26 av de svenska barnen i förskoleåldern som kan beredas barnstugeplats, och dessutom finns många AMU-centrer på orter där utbyggnaden av barnstugeverksamheten sker på en mycket lägre nivå än den blygsamma genomsnittsnivån. Jag tycker också det är frappant, herr talman, att Per Ahlmark, som är en av de ivrigaste förespråkarna för en lag mot könsdiskriminering, inte vill ge mig något konkret besked på den punkten. Hur ser ni på detta med lagstiftning mot könsdiskriminering i det här konkreta fallet?
Herr talman! Jag är ändå inte helt nöjd med arbetsmarknadsministerns Svar. Det är riktigt att den formella gången är att AMU-centrets ledning = och arbetsförmedlingen tar kontakt. Men, herr Ahlmark, det finns också Om arbetsmarken annan kontakt. Observera att det är arbetsgivaren som då tar kontakt = nadsutbildningen med utbildningsledarna och inte med lärarna vid AMU-centrerna. Att det kan gå till så här har bekräftats förra månaden av utbildningsledare vid en rad mindre och även mycket stora AMU-centrer, och vederbörande har påtalat just detta förhållande, som de anser inte är bra. Man har bett oss ta upp saken och begära att det kommer till stånd centrala bestämmelser också när det gäller muntliga besked av detta slag. Det finns utbildningsledare som säger nej till sådant här, men det finns även utbildningsledare som säger ja och lämnar ut personliga uppgifter om eleverna på grund av att de kan hänvisa till att det inte finns några centrala bestämmelser. Därför kan jag ha rätt att föra fram saken här. Då återstår frågan: Är arbetsmarknadsministern beredd att ta det här initiativet att skolöverstyrelsen och AMU-elevernas centralorganisation sätter sig ned och utarbetar sådana här bestämmelser, så att det blir klart hur det skall fungera i fortsättningen?
Herr talman! Jag har ju berört bidragsfrågan, och det är väl en fråga som av AMU-eleverna själva upplevts som en av de viktigare. Och jag frågade: Anser arbetsmarknadsministern att det nuvarande bidragssystemet är diskriminerande för kvinnorna, för ungdomarna, för invandrarna? Här kan man väl få ett klart besked i rimlighetens namn, för om det är diskriminerande, då är det också tvärtemot allt vad jämlikhet heter. Arbetsmarknadsministern har ju i massmedia framställts som något av en jämlikhetsapostel, så jag tycker att jag har rätt att få veta vad arbetsmarknadsministern personligen anser om det nuvarande bidragssystemet.
Herr talman! När det gäller det enhetliga bidragssystemet, så skall vi alltså diskutera det om ett par veckor i kammaren. När det gäller frågan om ersättning vid sjukdom, så har riksförsäkringsverket socialministerns uppdrag att se över den frågan. I direktiven för översynen ingår att man skall pröva möjligheten att göra utbildningsbidragen sjukpenninggrundande. Och förslag från riksförsäkringsverket kan väntas under våren. Så till Alf Lövenborg. Det är ju egendomligt att först säga att det är kapitalismen som styr arbetsmarknadsutbildningen för att i nästa inlägg säga att det var ingen kritik av arbetsmarknadsutbildningen! Jag trodde att Alf Lövenborg var kritisk mot kapitalismen och följaktligen också 141 kritisk mot det som styrdes av kapitalismen. Men jag kanske har missuppfattat Alf Lövenborgs ideologiska plattform. När det gäller Barbro Backberger, så har vi ju samma grundläggande värdering om jämställdhet. Lagen mot könsdiskriminering skall framför allt klara ut att man icke tillsätter människor på jobb på grund av kön utan efter deras individuella egenskaper. Detta är en viktig sak i arbetslivet. Skall vi få jämställdhet över ett bredare fält är det nödvändigt med daghemsbyggande, att vi förändrar mäns och kvinnors roller och att vi bedriver ännu mer av aktiv opinionsbildning för jämställdhet mellan könen.
Herr talman! En sak kan vi vara överens om, herr Ahlmark, och det är att jag är kritisk mot kapitalismen. Men att jag också kan vara kritisk mot grunddragen i den nuvarande arbetsmarknadsutbildningen, som framför allt är anpassad till kapitalets behov, hindrar ju inte att jag också inser att arbetsmarknadsutbildningen är nödvändig och att den ger möjligheter för många människor att vidareutbilda sig.

Herr talman! Herr Franzén har frågat mig om jag avser att tillse att elever i praktisk utbildning, t.ex. AMU-utbildning, får samma rättigheter som övriga ”arbetstagare” beträffande skyddsombud och deras ställning. Ett förslag till lag om arbetsmiljön skall inom kort överlämnas till lagrådet för yttrande. Regeringens proposition i ämnet kommer att avlämnas till riksdagen under maj månad. Den fråga herr Franzén tagit upp kommer att behandlas i det sammahanget.

Herr talman! Man kan ju använda olika knep för att slippa svara på frågor, och det här var ett sätt. När man skall ta ställning till om även elever vid praktisk utbildning, exempelvis AMU-utbildning, skall få utse skyddsombud, måste man absolut fråga sig vilka uppgifter ett skyddsombud har. I arbetarskyddslagens § 40 a fastslås att skyddsombud ” företräder arbetstagarna i skyddsfrågor och skall verka för tillfredsställande skyddsförhållanden”. Skyddsombuden har också enligt § 40 b rätt att avbryta ett visst arbete, om det innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa. Det står klart att skyddsombuden har en funktion att söka få bättre arbetsförhållanden till stånd, och det verkar också som om Per Ahlmark ansåg detta, eftersom han sade att arbetsmiljön skall förbättras inifrån. Bättre och säkrare arbetsförhållanden kan inte vara en angelägenhet enbart för dem som traditionellt anses som anställda utan givetvis även för AMU-elever. Lärarna på AMU, som man mycket väl kan jämföra med arbetsledare, har den givna rätten att utse skyddsombud, men eleverna, som enligt lagen kan jämföras med arbetstagare, har inte rätt att inom sig utse dem som skall företräda eleverna i skyddsfrågor. Inställningen att eleverna inte får utse skyddsombud är att jämföra med att arbetsledare företräder arbetarna och bevakar skyddet för dem. På AMU-centrer och deras filialer tillverkas olika produkter i s.k. legotillverkning. Vad är det då för skillnad om legotillverkningen äger rum i en vanlig industri eller på ett praktiskt utbildningsinstitut? Faror lurar på båda ställena. Rätten att utse skyddsombud och deras ställning som skyddsombud är dessutom också den bästa skolan, innan de går ut i arbete på den öppna marknaden. Givetvis måste de här bedömningarna också gälla skyddskommittéerna och deras verksamhet. Jag får formulera om frågan och i stället säga så här, eftersom arbetsmarknadsministern nekar att svara på frågan i dess ursprungliga form: Vad har arbetsmarknadsministern för personlig uppfattning i detta fall? Det bör han i alla fall kunna svara på, eller blir det även här fråga om en kommande utredning?

Herr talman! Herr Gahrton har till mig ställt en interpellation, där han efterlyser svenska åtgärder mot kränkning av frioch rättigheter i Polen. Jag ber att få meddela att svar på denna interpellation kommer att lämnas den dag då den utrikespolitiska debatten äger rum här i kammaren.

Herr talman! Herr Andersson i Stockholm har frågat mig huruvida regeringen har övervägt vad som från svensk sida kan göras för att få klarlagt vidden av den terror som bedrivs av president Amin i Uganda och vad som kan göras för att hjälpa Ugandas folk till ett människovärdigt liv i trygghet och frihet. Det är med den djupaste oro och förstämning som vi tagit del av de skrämmande uppgifterna om våldet i Uganda. Det är uppenbart att vi här står inför upprörande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Förhållandena i Uganda är sådana att det är mycket svårt att få en klar bild av övergreppens omfattning. De siffror om antalet offer som nämnts i sammanhanget uppvisar så stora skillnader att det f. n. inte är möjligt att klarlägga vidden av terrorn i Uganda. Vi utnyttjar självfallet alla tillgängliga kanaler för att erhålla mera konkreta informationer om händelserna där. Sverige har vid den pågående sessionen i Genéve med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna verkat för att en undersökningskommission skulle sändas till Uganda. Allt tyder dock på att det inte kommer att bli möjligt att få en majoritet för ett förslag av denna innebörd. Det är med beklagande vi måste konstatera att kommissionen, som i dag avslutar sin session, inte har kunnat komma fram till ett beslut i frågan. Dock har de meningsyttringar som kommit fram i samband med sessionen från ett antal medlemsstaters sida, däribland Sverige, givit uttryck åt en stark internationell opinion i frågan. Jag kan tillägga att även FN:s generalsekreterare tagit vissa initiativ men att inte heller dessa lett till några resultat. Det är för mig uppenbart att de andra afrikanska staternas hållning måste vara av största betydelse i sammanhanget. Det är min förhoppning att dessa stater skall medverka till att en opartisk undersökning av händelserna i Uganda kommer till stånd. Det är väsentligt att vi alla reagerar mot flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter var de än förekom mer, inte minst för att bevara den moraliska styrkan i vår kamp mot förtrycket i södra Afrika. Sedan flera år tillbaka har flyktingar från Uganda beretts uppehållstillstånd i Sverige. Vi kommer också att genom de internationella organisationerna ge fortsatt ekonomiskt bistånd åt ugandiska medborgare i exil.

Herr talman!

Att varken ansträngningarna från den svenska regeringen, från andra regeringar eller från generalsekreteraren i FN har lett till resultat visar hur allvarlig situationen är. Det är betecknande för president Amin att han inte vill släppa in någon kommitté för undersökning. De uppgifter som ständigt förekommer om terror, mord och t.o.m. folkmord har både tidigare och nu varit svåra eller nästan omöjliga att kontrollera. Vi har tidigare blivit lugnade av våra afrikanska vänner, som nästan gått i god för att det har varit fråga om överdrivna eller kanske t.o.m. felaktiga uppgifter. Men jag lägger märke till att under den senaste tiden har dessa lugnande röster praktiskt taget tystnat, och det måste jag tolka som ett medgivande av att det trots allt pågår något ohyggligt i Uganda. Uppgifter från flyktingar som lyckats komma ut ur Uganda tyder också på det. Mest oroande är uppgifterna om förföljelser och mord över hela landet på ledare för langooch acholistammarna. Fru utrikesministern påpekar i svaret att det har stor betydelse vilken hållning de afrikanska staterna intar i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vill gärna återkomma till frågan om förtryckets omfattning. De uppgifter som vi får från Uganda är mycket osäkra. Uppgifterna om personer som är förföljda, avrättade — eller vad som nu kan ha hänt med dem — pendlar från 25 000 upp till 300 000. Även om man utgår från den lägsta siffran är det fruktansvärda kränkningar av mänskliga rättigheter som äger rum. Jag är därför glad — det var ingen överraskning i och för sig — att höra herr Sven Anderssons i Stockholm instämmande i vår oro. Vi har ett stort ansvar tillsammans i Norden att försöka skapa en opinion för att åtminstone en undersökningskommission skall kunna resa till Uganda. Och som ett direkt svar på den fråga som herr Andersson ställde vill jag nämna att frågorna om Afrika naturligtvis kommer upp på utrikesministermötet i Reykjavik. Jag vill där gärna föra fram spörsmålet om vad de nordiska länderna kan göra gemensamt. Det är naturligt för oss i de nordiska länderna att driva en sådan opinionsbildning och se vilka praktiska och faktiska möjligheter som finns för att söka hjälpa invånarna i Uganda så att de kan få leva under människorvärdiga villkor.

Herr talman! Herr Knut Johansson i Stockholm har frågat mig om förslag om förbättrad kontroll av entreprenörers och andra uppdragstagares redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter kommer att föreläggas riksdagen i sådan tid att nya bestämmelser kan träda i kraft fr.o.m. inkomståret 1978. En promemoria med förslag till lagstiftning på området har utarbetats inom budgetdepartementet. Förslaget har remissbehandlats och bereds f.n. inom departementet. Regeringen avser att lägga fram en proposition i saken under innevarande år med sikte på att de nya reglerna skall tillämpas fr.o.m. år 1978.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för det positiva svaret.
Enligt uppgift kommer Pripps AB att lägga ned Mora Bryggeri den 1 februari 1978, trots att detta bryggeri f.n. går med vinst.
Jag har tolkat innebörden i det så att den omnämnda promemorian har utarbetats inom det förutvarande finansdepartementet och att det utredningsmaterialet har legat till grund för den lagstiftning som regeringen kommer att föreslå. Med det, herr talman, är jag helt till freds.

Herr talman! Herr Feldt har frågat mig om jag i min egenskap av representant för statens ägarintresse i Pripps AB vill redovisa de företagsekonomiska och samhällsekonomiska bedömningar som leder fram till beslut om att lönsamma enheter inom Prippskoncernen skall läggas ned. Herr Feldt syftar med sin fråga på aktuella uppgifter om att Mora bryggeri skulle komma att läggas ned. Företagsledningen inom Pripps har lagt fram en utredning som anger de ekonomiska skälen för en nedläggning av bryggeridriften i Mora. Försäljningsoch distributionsorganisationen skulle inte beröras. På uppdrag av de lokala arbetstagarorganisationerna har en revisionsbyrå framställt en promemoria med-kommentarer till den nämnda utredningen. Pripps har i sin tur i en promemoria kommenterat revisionsbyråns beräkningar. Det framlagda materialet har behandlats vid lokal förhandling i Mora mellan företagsledningen och de anställdas organisationer. Centrala förhandlingar har inletts och parterna har enats om att ytterligare studera befintligt utredningsmaterial och om att fortsätta de centrala förhandlingarna efter sommaren. Av det sagda framgår att något beslut om en eventuell nedläggning inte fattats av företagets styrelse. Med hänsyn till de pågående förhandlingarna finner jag inte anledning att närmare kommentera de ekonomiska bedömningarna av frågan.
Herr talman! Jag vill tacka budgetministern för svaret. Det var ytterligare en variant av s.k. undanläggningar, vid den här sortens övningar som vi har för oss.

De här förhandlingarna, herr Mundebo, förs ju inte enbart så att säga för formens skull, utan bakom dem ligger otvivelaktigt en bestämd strävan från koncernledningens sida att göra någonting som den betraktar som en strukturrationalisering men som för vanligt folk verkar väldigt konstigt, eftersom det här bryggeriet trots allt levererar ett överskott till koncernen. Om herr Mundebo vill ta sig samman bara ett ögonblick och fundera på om den ena hälften av Pripps ägare vill ställa sig helt utanför varje bedömning av denna som jag tycker intressanta principfråga, är det naturligtvis herr Mundebos sak att avstå från debatt här i dag. I så fall skall jag återkomma i sinom tid, när förhandlingarna har slutförts och vi får veta resultatet. Men jag vill lägga honom till viss last om han låter förhandlingarna pågå fram till dess att ett beslut har fattats och bryggeriet läggs ned och det förhållandet är riktigt som jag förutsatt i min fråga, nämligen att detta är en lönsam enhet. Då har herr Mundebo gett det svar som han inte vill ge i dag, nämligen att koncernledningen får hantera sina olika enheter som den finner för gott och att regeringen, som står där med sina betydande ägarintressen, struntar i vad som händer och efter vilka företagsekonomiska och samhällsekonomiska principer Prippskoncernen leds. I så fall är det en ganska allvarlig undanläggning som herr Mundebo gjort här i dag.
Herr talman! Herr Feldt har inte frågat om några principiella synpunkter utan om en konkret enhet i ett konkret företag. Jag har svarat på den frågan. Men låt mig gärna tillägga att min principiella utgångspunkt är den, att lönsamma enheter inom näringslivet skall fortsätta sin verksamhet. Det är företagets styrelse som har att bedöma huruvida enheten är lönsam eller inte. Den utredning som gjordes av företagsledningen visade att driften i Mora är förlustbringande.

Nu pågår överläggningar i det aktuella fallet, och då tycker jag inte att det är riktigt av mig att göra uttalanden i större omfattning än vad jag nu har gjort förrän de överläggningarna har fått fortsätta på det sätt som man är överens om.
Herr talman! Som jag sade kan jag förstå att herr Mundebo i det skede som förhandlingarna befinner sig i inte vill göra några konkreta och bestämda uttalanden om vilka resultat han önskar se av dem. Men varje ord av herr Mundebo här i dag kommer naturligtvis att studeras av parterna i den här förhandlingen, och därför är det ganska viktigt vad han säger. Nu konstaterar herr Mundebo att lönsamma enheter i princip skall leva vidare. Det är ju inget sensationellt uttalande, men jag vill ändå tolka det så, att detta bör vara till viss vägledning för den förhandlande part som företräder Pripps Bryggerier. Emellertid är det väl inte riktigt så enkelt i det här fallet. Frågan har också att göra med Prippskoncernens mera långsiktiga strukturinriktning. Uppgifterna om att bryggeriet i Mora går med överskott har jag fått direkt från den fackliga sidan. Om herr Mundebo har andra uppgifter kan det bero på att man från Prippskoncernens sida hävdar att det krävs vissa investeringar, och när de har gjorts går bryggeriet inte längre med överskott. Men i dag lär det göra det. Vad både den fackliga sidan och jag är intresserade av är hur Prippskoncernen på längre sikt tänker strukturera sig — om tanken är att lägga ned alla de mindre enheterna, vare sig de ger några bidrag till koncernens vinst eller inte, för att koncentrera all verksamhet till Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är kanske på sitt sätt en vida allvarligare fråga än just frågan om nedläggning av bryggeriet i Mora. Om herr Mundebo med vad han sagt i dag har velat för företagsledningen peka på det intresse regeringen har av att bryggeriet i Mora kvarstår, såvida det är lönsamt, och om däri också ligger att regeringen har ett intresse för Prippskoncernens strukturella utveckling, då kanske ändå det här meningsutbytet har haft något värde.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Feldt och jag är ense om att jag medan överläggningarna pågår inte bör göra mera omfattande uttalanden än jag nu har gjort.

Herr talman! Herr Franzén har frågat mig om jag avser stoppa de blå och gula frikorten på SAS och i övrigt sätta stopp för mutor. Alltsedan 1950-talet har vissa regeringsledamöter tilldelats frikort — s.k. blå kort — av SAS. Under senare år har frikort erhållits även av Linjeflyg AB. Utan att ta ställning till frågan om det lämpliga i att kort av denna beskaffenhet delas ut anser den nuvarande regeringen för sin del att statsråd inte bör använda dem. Mot bakgrund härav och med hänsyn till intresset av att regeringens integritet inte i något avseende sätts i fråga har de medlemmar av regeringen som erhållit frikort från SAS och Linjeflyg skickat tillbaka sina kort.

Herr talman! Numera är det inte bara korta motiveringar eller nästan fullständig brist på motiveringar när man vill avslå motioner. Nu svarar man inte heller på frågor, vilket vi väl ändå har anledning att begära. Jag anser det vara helt otillfredsställande att högt uppsatta politiker, regeringsledamöter, f. d. regeringsledamöter eller tjänstemän inom offentlig förvaltning mottar mutor, i vilken form de än förekommer. Det är också anmärkningsvärt att mutor över huvud taget kommer till användning, eller i varje fall att de ingår som en naturlig sak, vare sig det gäller politiker, militärer eller vilka andra människor som helst. Nu är detta något som i vida kretsar ses som naturligt. De kretsar som främst kommer i fråga i sådana här sammanhang är inte de vanliga människorna, arbetarna, de lägre tjänstemännen eller liknande grupper. Det är fråga om grupper som redan i hög grad är privilegierade i detta samhälle. Att den nuvarande regeringen och delar av den förra samt några andra lämnat tillbaka sina blå eller gula kort beror tydligen på att frågan uppmärksammats i pressen och har inte några rent ideologiska skäl. Om det varit så, hade man rimligtvis inte tagit emot korten. När det gäller mutor kan det inte vara någon skillnad i bedömningen om det gäller ett kort för fria flygresor i hela världen för innehavaren och dennes familj eller om en chefstjänsteman tar emot pengar för att förlägga beställningar hos det företag som bestuckit tjänstemannen i fråga. Det kan ju liknas vid Lockheedskandalen. Ett annat fall är om ett regeringsparti tar emot pengar av en flygindustri för att det skall föra en viss försvarspolitik med tyngdpunkt på ett visst flygplan. Dessa frågor måste naturligtvis behandlas på ett sådant sätt att det över huvud taget inte kan komma i fråga att politiker eller tjänstemän kan tänkas fatta beslut som påverkats av att de har erhållit förmåner på grund av sin ställning. Av den anledningen kan jag inte heller vara nöjd med den förklaring som lämnats, utan jag anser att de blå och gula korten på SAS och Linjeflyg och eventuellt andra liknande förmåner skall dras in, alltså att regeringen ser till att de försvinner. Därför måste jag återupprepa frågan: Avser kommunikationsministern stoppa de blå och gula korten och i övrigt sätta stopp för ett sådant här system? Något svar har jag inte fått på frågan.

Herr talman! Herr Olsson i Sösdala har — mot bakgrund av SJ:s planer på trafikinskränkningar vid vissa järnvägsstationer i Hässleholms kommun - frågat mig om jag är beredd medverka till att SJ avstår från vidare nedläggningar av stationer i väntan på en omprövning av trafikpolitiken. Nuvarande handläggningsordning när det gäller frågor om nedläggning av järnvägsstationer har tillkommit på tillskyndan av riksdagen. Enligt denna ordning kan berörda kommuner hos regeringen begära överprövning av SJ:s preliminära beslut om nedläggning av stationer. Regeringen prövar om aviserad nedläggning kan accepteras från trafikförsörjningssynpunkt. Inom SJ har man inför tidtabellsskiftet i maj i år meddelat preliminära nedläggningsbeslut i mycket stor omfattning. Detta har lett till att ett 80-tal kommuner har påkallat regeringens prövning beträffande aviserade nedläggningar vid sammanlagt ca 150 stationer. Motsvarande siffror tidigare år var betydligt lägre. Situationen är därför den att regeringen, som har att följa gällande handläggningsordning, just nu — inför kommande tidtabellsskifte — är i färd med att pröva alla de framställningar som har kommit in från kommunerna. Regeringen har hittills i år i ett par omgångar fattat beslut i fråga om ett 90-tal stationer. Regeringen går därvid mot SJ i en rad fall, bl.a. vad gäller Sösdala station som herr Olsson talar om i sin interpellation. I ett stort antal fall modifieras SJ:s planer i olika avseenden. Det kan gälla åläggande för SJ att svara för att styckegods även fortsättningsvis skall kunna sändas till och från en ort, att anordna inoch utlämningsställe som ersättning för stationen osv. De fall där SJ får genomföra förändringarna helt enligt sina planer är relativt få. Det gäller utan undantag stationer där trafiken av en eller annan anledning upphört eller reducerats till helt obetydliga trafik mängder och där ersättningsmöjligheter finns inom räckhåll.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att regeringen i sin prövning av frågan om nedläggning av stationer har en helt annan och positivare syn än SJ. Kommunikationsministern nämner även en av stationerna i min hemkommun, Hässleholm. Även om kommunikationsministern inte är hundraprocentigt positiv till att SJ helt skulle avstå från nedläggningar i avvaktan på en omprövning av trafikpolitiken, så tycker jag i alla fall att begränsningen av nedläggningarna tyder på framsynthet från regeringen. Jag vill gärna framhålla att i allt samhällsarbete och i politiska beslut måste man ha en framförhållning. Man måste försöka förutse de åtgärder som är nödvändiga att vidta inom överskådlig tid. Det är helt klart att hänsyn till miljö, trafiksäkerhet och energihushållning kommer att kräva att den rälsbundna trafiken utnyttjas effektivt. Det är också viktigt att den kollektiva trafiken totalt utformas så att den mer än i dag framstår som ett attraktivt alternativ till den betydligt mer resursslösande privatbilismen. En välutbyggd kollektivtrafik innebär också större jämlikhet för alla de människor som saknar bil eller annars är förhindrade att köra bil. I sina nedläggningsargument hänvisar SJ alltid till vikande underlag då det gäller både persontrafik och godstrafik. Genom att ensidigt se till dessa siffror får man lätt en skev bild av verkligheten. De överväganden som skulle göras borde i stället gälla det totala trafikbehovet för såväl personer som gods. Därefter finns anledning att studera fördelningen mellan olika transportmedel. Eftersom den totala transportmängden ökar skulle dessa siffror vara ännu mer nedslående. Men det är här jag anser att framsyntheten måste komma in. Vi får naturligtvis inte lov att bara se hur utvecklingen går — vi måste ha ett mål för utvecklingen och försöka styra in den på rätta banor. Vi har anledning att göra en politisk bedömning rörande önskvärdheten av fördelningen av transporterna mellan järnväg och andra transportmedel. Om situationen och utvecklingen inte motsvarar vad vi önskar måste vi vidta åtgärder. Genom riktiga insatser på serviceområdet, t.ex. genom att tillhandahålla en väl fungerande kollektiv transportapparat där järnvägarna utgör stommen, kan vi hjälpa till att leda samhällsutvecklingen åt det håll vi önskar. Jag vågar av kommunikationsministerns svar dra slutsatsen att vi i stort sett är överens. Jag vill än en gång tacka för svaret och samtidigt framhålla att jag förväntar mig ytterligare initiativ från regeringen i den riktning som jag här har försökt beskriva.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen får jag meddela följande. Min avsikt är att enligt överenskommelse med herr Gillström besvara hans interpellation om Sveriges Radios verksamhet i Gävleborgs län den 22 mars.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att föräldrar eller annan vårdnadshavare underrättas vid förhör av person som kan tänkas vara under 15. år. Befogenheten för polisen att ta hand om barn under 15 år enligt 2§ lagen om tillfälligt omhändertagande är begränsad till vissa nödfallsliknande situationer. Förutsättningen för ett sådant ingripande är att barnet anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en överhängande och allvarlig risk för dess hälsa eller utveckling och att polisen bedömer att det inte går att få barnet att återvända hem självmant. Under sådana förhållanden skall barnet genom polisens försorg skyndsamt överlämnas till föräldrar, annan vårdnadshavare eller barnavårdsnämnden. Både av " förarbetena till bestämmelsen och av rikspolisstyrelsens tillämpningsföreskrifter framgår att barnet i första hand skall lämnas till vårdnadshavaren. För den händelse att polisen inte får reda på namn och adress eller det av andra skäl —t.ex. på grund av att föräldrarna inte är hemma — uppstår tvekan om det lämpligaste förfaringssättet, kan polisen i stället föra barnet till barnavårdsnämndens lokaler eller plats där social jourverksamhet pågår. Uppehåll på polisstation får alltså inte komma i fråga annat än i undantagsfall och då endast tillfälligt. När det sedan gäller förhör med barn under 15 år för brottsutredning 157 får sådant förhör äga rum bara i vissa särskilda fall, t.ex. när det är nödvändigt för att utröna om någon som har uppnått straffbarhetsåldern är delaktig i brottslig handling. Det finns speciella regler i rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen om hur polisen skall gå till väga i sådana fall. Bl. a. föreskrivs i 23 kap. 10 § rättegångsbalken att vårdnadshavaren bör vara närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen. I fall då den unge själv misstänks ha varit med om en lagstridig gärning skall dessutom barnavårdsnämnden underrättas i förväg, så att nämnden kan närvara genom ombud. Det finns en rad ytterligare regler som begränsar polisens möjlighet att höra ett barn och som syftar till att säkerställa att i förekommande fall förhöret hålls på ett sådant sätt att barnet inte tar skada. Av vad jag nu har sagt framgår att det redan finns bestämmelser av det slag som herr Börjesson efterlyser. Det är självfallet av stor vikt att dessa noggrant iakttas i de ofta mycket ömtåliga situationer som det här är fråga om.

Herr talman! I ett sådant fall som det som herr Börjesson i Falköping talar om ankommer det i första hand på de sociala myndigheterna, nämligen barnavårdsnämnderna, att ingripa. Men jag vill tillägga att det ytterst ankommer på polisen att ingripa, om inte någon annan gör det, med tillämpning av 2§ LTO-lagen.

Herr talman! Jag kan inte uttala mig om det särskilda fall som herr Börjesson i Falköping åsyftar, men det ingår i polisens allmänna skyldigheter enligt LTO-lagen att ingripa i ett sådant fall som tas upp i 2 §.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig vilken utredning som görs vid anställning av befattningshavare inom kriminalvården beträffande den sökandes lämplighet för tjänsten, bl.a. med hänsyn till eventuell kriminell belastning, och om jag anser att gällande bestämmelser är till fyllest. Jag vill till att börja med erinra om att den av fru Kristensson omtalade händelsen vid allmänna häktet i Stockholm är föremål för polisutredning. Enligt vad jag har blivit underrättad om har det vid några tillfällen inträffat att personer med kriminell belastning har anställts som vårdare inom kriminalvården utan att dessa omständigheter varit kända vid anställningstillfället. Bl. a. mot denna bakgrund utfärdade kriminalvårdsstyrelsen den 29 december 1976 nya regler för anställning av vårdare. Enligt dessa skall en anställningsgrupp göra en anställningsprövning av sökande till såväl fast tjänst som vikariat. Gruppen består av en arbetsgivarrepresentant, en representant för Statsanställdas förbunds lokala organisation och en psykolog. Till ansökan skall fogas meritförteckning, skoloch utbildningsbevis samt arbetsbetyg eller arbetsintyg. Tidsluckor i arbetsbetygen skall noga klarläggas med hjälp av intyg. Anställningsprövningen skall även omfatta anställningsintervju. Vidare skall referenser höras. Då det gäller anställning av annan personal än vårdare utförs prövningen av tjänsteman vid kriminalvårdsstyrelsen eller chef för lokal kriminalvårdsenhet i stället för en anställningsgrupp, men i övrigt tillgår anställningsförfarandet på samma sätt som beträffande vårdare. Kriminalvårdsstyrelsen har möjlighet att enligt 17 § polisregisterkungörelsen erhålla utdrag ur rikspolisstyrelsens polisregister i fråga om den som söker anställning inom kriminalvården. Framställning härom får dock enligt 18 § kungörelsen göras endast om tillfredsställande utredning om den sökandes lämplighet inte utan avsevärd olägenhet kan vinnas på annat sätt. Om kriminalvårdsstyrelsens normala utredning enligt det föregående inte ger tillräckligt underlag för bedömningen av den sökandes lämplighet finns alltså alltid möjlighet att komplettera materialet med utdrag ur rikspolisstyrelsens polisregister. Särskilt mot bakgrunden av de utförliga reglerna från december 1976 anser jag inte att det f.n. finns behov av ändrade föreskrifter.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det är säkert en fördel att kriminalvårdsstyrelsen har utfärdat kompletterande regler för anställning av vårdare. Och jag tror att det kommer att visa sig vara bra med den här anställningsgruppen som skall pröva sökande till såväl fasta tjänster som vikariat. Det som gjorde att jag ställde min fråga var, som justitieministern själv har omnämnt, att det har inträffat fall då personer anställts inom kriminalvården på känsliga poster och det senare visat sig att de har en betydande kriminell belastning. Det är just kontrollen av detta som jag tycker är väsentlig. Det är därför de regler som gäller för rätten att erhålla uppgifter från polisregistret är särskilt intressanta. Som justitieministern själv sagt i sitt svar är det på det sättet att man kan erhålla uppgifter ur polisregistret om uppgifterna ”inte utan avsevärd olägenhet kan vinnas på annat sätt”. Den fråga jag skulle vilja ställa här är om justitieministern verkligen tycker att den huvudregeln är helt tillfredsställande. Det framgår nämligen, om man läser litet vidare i den här promemorian, att när det gäller vissa grupper av tjänster — för de personer som arbetar på registerenheterna — skall det ske en ytterst noggrann granskning av lämpligheten. Där har man gett en fingervisning om att det finns arbetsuppgifter inom kriminalvården som bedöms som ytterst känsliga. Enligt min personliga uppfattning finns det ytterligare arbetsområden inom kriminalvården som borde vara föremål för en mer restriktiv bedömning. Jag tänker särskilt på personer som arbetar inom häktena och på personer som arbetar inom de slutna riksanstalterna. Jag säger detta mot bakgrunden av att vi tyvärr upplever en alltmer organiserad brottslighet och att vi får ett klientel av allt tyngre och svårare beskaffenhet. Det är väl då inte otroligt att tänka sig en utveckling där dessa försöker få in personer i kriminalvården som på något sätt är lierade med dem som är häktade eller som sitter intagna. Det kan kanske då förekomma att viss personal smugglar in vapen eller sprängämnen. På det viset kan skapas en fullständigt ohållbar situation för personalen i övrigt. Jag delar den uppfattning som har uttalats från många håll om nödvändigheten av att vi försöker ge tidigare straffade personer anställning, men jag menar också att det är viktigt att man försöker göra detta med betydande urskillning. Jag tror att tiden nu är inne för att inom kriminalvårdens område försöka särskilja vissa typer av befattningar där extra nogrannhet är av nöden. På den punkten är jag således inte riktigt nöjd med herr justitieministerns svar.

Herr talman! Det normala förfarandet i de så att säga ordinära fallen, då det inte gäller speciellt känsliga befattningar, är att man enligt de nya reglerna skall företa en grundlig prövning av den sökandes tidigare tjänstgöring. Jag vill särskilt understryka att han eller hon skall förete arbetsintyg och övriga intyg om sin tidigare verksamhet och att tidsluckor i arbetsbetygen noga skall klarläggas med hjälp av intyg. Man bör alltså för normalfallet kunna få reda på tillräckligt mycket för att kunna bedöma om personen tidigare gjort sig skyldig till brott. Jag vill dock inte säga att det vore lämpligt att generellt för alla anställda inom kriminalvården göra dessa utdrag av polisregistret. Det bör räcka med de nogranna bestämmelser som nu har kommit till och som just har föranletts av att det har förekommit sådana fall som fru Kristensson har omtalat.
Herr talman! Inte heller jag vill hävda att man skulle behöva generellt förorda ett sådant system som det jag här talade om för vissa speciella befattningar. Men jag hävdar fortfarande att det finns områden inom kriminalvården som är särskilt utsatta — det är häktena och de slutna riksanstalterna, och möjligen kanske det finns ytterligare områden som jag inte nu kan överblicka. Jag tycker själv att det vore motiverat att kriminalvårdsstyrelsen försökte bedöma om vissa typer av arbetsuppgifter kunde särskiljas, nämligen vilka poster som är mest utsatta och där riskerna är störst. Jag har den uppfattningen att man för dem borde generellt vid tillsättningen införskaffa utdrag ur polisregistret, eftersom det faktiskt är det enklaste och mest effektiva sättet att få reda på om en människa har en tidigare kriminell belastning.
Herr talman! Om de nya reglerna tillämpas i enlighet med sin lydelse och anda bör uppgifterna vara tillräckliga för de normala fallen.
Herr talman! Fortfarande kvarstår den formulering i promemorian angående rätt att erhålla uppgifter från polisregister som säger att sådana uppgifter inte skall införskaffas såvida de ”inte utan avsevärd olägenhet kan vinnas på annat sätt”. Det är en formulering som jag tycker är alldeles för restriktiv.
I budgetpropositionen 1976/77, bil. 5, redovisas under anslagen till kriminalvården de uttalanden som gjorts av frivårdens storstadsutredning om behovet av lokalanstalter i Stockholm och Malmö.
Herr talman! Formuleringen antyder ju att man vill få fram vissa uppgifter och att hänvisning till polisregistret skall göras bara om man inte utan avsevärd olägenhet kan erhålla samma uppgifter på annat sätt. Det betyder alltså inte mindre utredning utan att man skall få dem på ett annat sätt.
De remissinstanser som yttrat sig har kraftigt understrukit behovet av att frågan om lokalanstalter i storstadsområdena snarast löses.
Herr talman! Fröken Mattson har mot bakgrund av mitt uttalande i budgetpropositionen 1976/77 bil. 5, att jag avser att föreslå regeringen att uppdra åt kriminalvårdsstyrelsen att skyndsamt utarbeta en plan för anstaltsbeståndet i Stockholmsområdet, frågat mig vilken tidrymd kriminalvårdsstyrelsen har fått för utarbetandet av denna plan.
I avvaktan på att tomtfrågan för den redan beslutade lokalanstalten i Stockholm klaras upp förklarar sig chefen för justitiedepartementet inte beredd att föra upp någon ny lokalanstalt i investeringsplanen.
Uppdraget till kriminalvårdsstyrelsen kommer att lämnas omedelbart efter det att riksdagen har behandlat regeringens förslag till anslag till kriminalvården. Då innehållet i budgetpropositionen blev känt påbörjade kriminalvårdsstyrelsen i samråd med byggnadsstyrelsen insamling av visst material för planeringsarbetet.
Han har däremot för avsikt att föreslå regeringen att uppdra åt kriminalvårdsstyrelsen att skyndsamt utarbeta en plan för anstaltsbeståndet i Stockholmsområdet. Vilken tidrymd har kriminalvårdsstyrelsen fått för utarbetandet av en plan för anstaltsbeståndet i Stockholm?
Enligt vad jag har erfarit anser kriminalvårdsstyrelsen att en redovisning av detta arbete kan ske omkring en månad efter det att styrelsen formellt har erhållit uppdraget.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga, och jag noterar med glädje att kriminalvårdsstyrelsen har bedömt behovet av en lokalanstalt i Storstockholmsregionen som så brännande att den utan att ha ett formellt uppdrag redan har börjat arbeta med frågan. Det besked som justitieministern nu har givit tyder på att kriminalvårdsstyrelsen verkligen kan göra den skyndsamma utredning som omtalas i budgetpropositionen, och det är glädjande. Det ligger sannerligen både allvar och en rik fond av vädjanden bakom de korta formuleringarna i min fråga. Vi har i justitieutskottet nästan varje år sedan 1974, då kriminalvårdsreformen trädde i kraft, fått motioner med krav på att reformen skall utvärderas.

Vi har i Stockholmsregionen ungefär 23 96 av hela frivårdsklientelet. Det är en väldigt hög siffra med tanke på att man i Göteborg bara har 11 96 och i Malmö 5 96. Ideligen läser vi i tidningarna och hör rapporter om vilka bekymmer detta ibland svårt belastade klientel kan vålla. I den mycket intressanta utredningspromemorian Frivård i storstad pekar man på att bristen på lämpligt belägna lokalanstalter i Stockholm och Malmö medför att ett stort antal klienter, som vistas på anstalter långt från hemorten, hindras att medverka vid frigivningsförberedelserna på det sätt och i den utsträckning som avses med kriminalvårdsreformen. På grund av de långa reseavstånden i kommunerna saknar frivårdspersonalen också tillräckliga resurser för att besöka anstalterna och tillsammans med klienterna bearbeta frigivningsproblemen. Enligt utredningen kan kommunernas socialvårdspersonal inte på ort och ställe delta i behandlingsplaneringen på sådant sätt som avses med kriminalvårdsreformen.

Herr talman! Jag är ense med fröken Mattson om att det är mycket angeläget att denna anstalt i Stockholm kommer till stånd, och jag vill understryka att det redan i budgetpropositionen har nämnts att frågan skyndsamt skall utredas. Som framgår av mitt svar är det inte någon fördröjning av utredningen som har skett.
Herr talman! Jag är väl medveten om vilka problem sökandet efter lämplig mark har medfört när det gäller möjligheterna att lokalanstalten i Stockholm skall komma till stånd. Min följdfråga till justitieministern är: Håller den tidsplan som anges i budgetpropositionen, nämligen igångsättande i april nästa år och en färdig anstalt i maj 1979? Kriminalvårdsstyrelsen uttrycker i sina petita en förhoppning om att man nu skall kunna hämta in den försening som har uppstått.
Herr talman! Det är för dagen omöjligt för mig att säga om tidsplanen håller. Det är, som fröken Mattson nämnde, bl.a. tomtfrågan som har medfört problem.
Herr talman! Då vill jag slutligen fråga justitieministern: Kan man tänka sig någon temporär lösning? Det är nödvändigt dels för att kriminalvårdsreformen verkligen skall träda i kraft, dels för att det kvinnliga klientelet här måste ha en lokalanstalt. Detta klientel har ingenting till sitt förfogande f.n. utom Hinseberg och Båtshagen.
Herr talman! Kriminalvårdsstyrelsen håller f. n. på att undersöka om det finns någon möjlighet att provisoriskt förbättra förhållandena. Men det är alltså omöjligt att för dagen säga mer än att man försöker göra vad som kan göras.

Herr talman! Fru Leijon har, mot bakgrund av att mer än hälften av de arbetslösa i Norrbotten är kvinnor och att yrkesverksamhetsgraden bland kvinnorna i Norrbotten ligger under riksgenomsnittet, frågat mig dels om jag anser sammansättningen av Norrbottendelegationen vara väl avvägd med tanke på arbetsuppgifterna, dels om jag kommer att förordna kvinnor på de tre ledamotsplatser som inte är tillsatta. Norrbottendelegationen tillsattes i december 1976 med uppgift att lämna förslag till konkreta projekt som kan resultera i att antalet arbetstillfällen i länet ökas. Arbetet skall inte avse enbart industrisektorn utan även andra näringsgrenar. Speciellt framhålls därvid i direktiven sektorerna jordoch skogsbruk samt näringslivsservice. I delegationen ingår, enligt gällande regler för kommittéers sammansättning, ledamöter, sakkunniga och experter samt ett sekretariat. Ledamöterna har, förutom ordföranden och representanten för Statsföretag/NJA, nominerats efter förslag av de politiska partierna i riksdagen. Delegationens sakkunniga och experter består av representanter för funktioner på central och regional nivå med en inriktning som har bedömts vara av betydelse för delegationens arbete. Vad slutligen gäller sekretariatets sammansättning är det praxis att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose ordförandens önskemål. På den första frågan vill jag, mot denna bakgrund, svara att jag anser delegationens sammansättning vara väl avvägd med tanke på arbetsuppgifterna. i Beträffande den andra frågan är mitt svar att i den mån det visar sig finnas behov att utöka antalet ledamöter är det självfallet angeläget att välja en kvinna som representerar en sådan funktion som delegationen behöver kompletteras med.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret, men jag måste erkänna att jag blev väldigt ledsen över det. Jag trodde att industriministern skulle ta tillfället i akt och utse tre kvinnor som ledamöter i den här utredningen. Han har ju ett bemyndigande att utse tio personer som ledamöter och har än så länge bara utsett sju. Svaret som jag fått är formellt byråkratiskt. Alla de män som ingår i delegationen såsom ledamöter, experter, sakkunniga och sekreterare, alltså alla 31, är säkert alldeles utomordentliga personer, men trots det anser jag att sammansättningen inte är väl avvägd. Kvinnor och män har i vårt samhälle — det vet herr Åsling — väldigt olika erfarenheter och kunskaper därför att vi har växt upp med olika sociala roller. Det är väsentligt att tillgodogöra sig de olika erfarenheterna och synpunkterna i allt utredningsarbete; vi gör det alltför dåligt — i den här utredningen inte alls. Jag antar att herr Åsling följde diskussionerna och uttalandena av kvinnorna vid Algots Nord när det var som mest aktuellt för några veckor sedan. Jag hörde i det sammanhanget flera av kvinnorna säga att de upplevde det som skrämmande att de gång på gång fick klara uttryck för att människor-myndigheter ansåg deras arbetslöshet mindre angelägen att sätta in kraftåtgärder mot än arbetslöshet som drabbar män. Det får inte vara så i vårt samhälle! De socialdemokratiska kvinnorna i Norrbottens län har uppvaktat Norrbottendelegationen. De har sagt att kvinnorna i Norrbotten upplevde en positiv period mellan 1970 och 1975 — inte tillräckligt bra, därför att det var fortfarande en låg yrkesverksamhetsgrad, alltså en dold arbetslöshet, men man var ändå optimistisk under den perioden. Nu har optimismen förbytts i en oro. Man är orolig över vad som kommer att hända i Norrbotten i framtiden, inte minst när det gäller sysselsättningsmöjligheterna för kvinnorna. Det borde väl vara angeläget att ta vara på kvinnornas erfarenheter och synpunkter och låta dem komma fram i utredningsarbetet. Det är ingen bra sammansättning på Norrbottendelegationen, herr Åsling. Låt det inte bli så i fortsättningen på sammanträdena som jag hört en ledamot säga: Det finns en kvinna med — det är hon som serverar kaffet.
Herr talman! Jag tycker att fru Leijons tanke att jag skulle ta tillfället i akt i samband med frågesvaret att utse de återstående tre ledamöterna kanske är att ha litet för långt gående anspråk. När utredningsarbetet kommer i gång på allvar får man med hänsyn till de behov som blir dokumenterade ta ställning till om delegationen skall utvidgas. Fru Leijons påstående att det skulle finnas en känsla av att kvinnornas arbetslöshet är mindre angelägen, sedd från samhällets synpunkt, än männens är med förlov sagt en överdrift. Det är i stor utsträckning den höga sysselsättningen av kvinnor i tekoindustrin som har motiverat de extraordinära insatserna för att rädda sysselsättningen där, vilket framgår av den proposition som lades på riksdagens bord föregående vecka. Sedan vill jag beträffande Norrbotten säga att hela inriktningen av Norrbottendelegationens arbete är att skapa ett rikare utbud av arbetstillfällen, en mera differentierad arbetsmarknad i förhållande till den konventionella, som har varit rätt mansdominerad i detta län.

Herr talman! Herr Åsling menar att det är för mycket begärt av mig att nu kräva att tre kvinnliga ledamöter utses. Han säger att man skall vänta tills utredningen har arbetat ett tag så att man får se behovet. Men behovet finns ju redan i dag! Vi vet att kommittéer och utredningar har en alltför dålig representation av kvinnor. Det är tyvärr så att den borgerliga regeringen nu ser till, när det gäller en viktig utredning, att det inte ens där finns någon sådan representation. Jag tror att vi har väldigt mycket att hämta hos kvinnorna av erfarenhet och synpunkter, som borde kunna vara till fördel när nu den här delegationen skall utföra sitt väsentliga arbete — att försöka finna nya sysselsättningsmöjligheter i Norrbotten. Men om herr Åsling av prestigeskäl eller andra skäl inte vill ge mig svaret i dag att han utser tre kvinnliga ledamöter, kom åtminstone om ett tag med det — men inskränk er inte då till det som står sist i svaret till mig, nämligen att det skall bli en kvinna. Det finns 31 män i utredningen, där finns plats för tre ledamöter till. Det blir en dålig avvägning mellan män och kvinnor även med tre kvinnor, men det blir trots allt en förbättring. När det sedan gäller kvinnorna på Algots Nord tror jag tyvärr att de har alldeles rätt då de anser att de mötte uppfattningen att kvinnornas arbete inte är lika viktigt som männens. Visserligen har vi kommit långt när det gäller att erkänna kvinnans rätt till arbete, men vi har inte nått till en fullständig jämställdhet. Det finns tyvärr många människor som fortfarande anser att det är mindre nödvändigt att kvinnorna får sin rätt till arbete, men vår målsättning — som vi alla i riksdagen gemensamt har tagit beslut om — är att alla skall ha rätt till ett arbete. Det måste vi kämpa för, men låt också kvinnorna vara med i det praktiska arbetet för att ta fram de här jobben.
Herr talman! Bara en fråga till fru Leijon: Varför nominerade inte det socialdemokratiska partiet en kvinna som sin representant i delegationen?
Herr talman! Av de 31 män som finns i Norrbottendelegationen är en person utsedd av det socialdemokratiska partiet. Det är en man, men det är kanske inte så konstigt — regeringen har ett betydligt större spelrum. Såsom framgick av mitt tidigare inlägg finns det i och för sig rader av utredningar och kommittéer som är tillsatta under den socialdemokratiska regeringen där vi skulle önska en bättre representation av kvinnor. Därför har vi jobbat med de här frågorna under de senaste åren. Men man hade hoppats att en regering som i sin regeringsdeklaration säger att arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män skall påskyndas inte skulle gå den motsatta vägen!

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ som gör att kulsinterverket i Kiruna kommer till stånd, eller om regeringen avser att vidta andra åtgärder som förbättrar sysselsättningsläget i Kiruna. LKAB har under senare år investerat för mellan 300 och 500 milj.kr. per år och har ett mycket omfattande investeringsprogram även för de närmaste åren. Det kan enligt LKAB bli aktuellt att ta ställning till frågan om ett nytt kulsinterverk i Kiruna under senhösten 1977. Detta innebär att byggstart kan bli aktuell tidigast under år 1978. Regeringen är beredd att finansiellt medverka till att kulsinterverket kommer till stånd om LKAB och Statsföretag beslutar att genomföra projektet. Regeringen är väl medveten om den besvärliga sysselsättningssituation som råder i Norrbotten. Regeringen tillsatte därför i slutet av år 1976 en särskild delegation, Norrbottendelegationen, med uppgift att lämna förslag till konkreta sysselsättningsåtgärder. Delegationens insatser är inte begränsade till kustområdet eller länets större tätorter. Utöver dessa åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i Norrland har jag för avsikt att föreslå regeringen att i tilläggsbudgeten lägga fram ett förslag om att bilda ett investmentbolag för att stimulera industriell utveckling i Norrbottens län. förbättra sysselsätt
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Sedan den ställdes har industriministern i åtminstone ett par sam Om åtgärder för att manhang uttalat sig i länspressen och då givit ungefär de besked som förbättra sysselsättningen i Kiruna jag nu har fått. Men anledningen till min fråga är ju inte mindre uppenbar för det. Jag har tidigare i riksdagssammanhang diskuterat situationen i Kiruna och även i de övriga malmfälten med utgångspunkt i LKAB:s dominerande ställning som arbetsgivare och det ansvar som det statliga företaget har just på grund av denna ställning. I de sammanhangen har jag speciellt betonat behovet av sysselsättning för den kvinnliga befolkningen i dessa samhällen, ett behov som alltjämt kvarstår. När en sådan sak som beslutet att uppskjuta bygget av ett kulsinterverk i Kiruna inträffar är det helt förståeligt att detta väcker oro. Inte minst förståelig är oron bland byggnadsarbetarna. Inom kort friställs — det vet säkert industriministern — 225 man. På fackligt håll hade man räknat med att de skulle kunna beredas nytt jobb med detta nya verk. Det skulle dessutom ha kunnat ge arbete åt ytterligare ett hundratal arbetare, som skulle rekryteras från Luleå och på det sättet lätta situationen där. Nu tvingas alla dessa söka arbete i andra delar av landet. Sedan är det klart att svårigheterna blir stora också då det gäller att rekrytera arbetskraft när — eller man kanske skall säga om — bygget startas 1978. Detta ”om” är befogat med tanke på formuleringen i LKAB:s kommuniké, att man även ”skall undersöka andra förutsättningar”. Det är kanske mycket begärt att industriministern skall ge besked om vad som avses med ”andra förutsättningar”. Men för befolkningen där uppe är frågan ytterst påträngande. För det här med förädling av malmen är en livsfråga för gruvnäringen och därmed också för hela samhället Kiruna. Men det är inte bara byggnadsarbetarna som är oroade. Naturligtvis är man oroad också inom andra grenar av näringslivet där uppe. Det är klart att man kan säga att det inte är bra att t.ex. verkstadsindustrin binder upp sig så hårt till just LKAB. Men LKAB är en livsnerv i samhället; det har betydelse vad som händer där. Norrbottendelegationen har åberopats i den tidigare frågan och också i industriministerns svar. Den uppvaktades i går från åkeribranschen. Där tog man fram Norgevägen som ett alternativ när nu planerna för kulsinterverket har lagts på is. Men besked om vad som skall ske i Kiruna måste ju komma snabbare än så. Jag tycker inte att industriministerns svar innehåller några direkta besked om vad som skall hända just i Kiruna. Det ger en del besked om vad som skall hända i länet som helhet, men jag saknar fortfarande de konkreta beskeden om Kiruna.

Herr talman! Herr Söderqvist har frågat mig om flygvapnet även i fortsättningen skall tillåtas att bedriva flygningar på låg höjd utan att ta hänsyn till de människor som bor i det aktuella området. En viss del av flygvapnets övningsverksamhet kräver träning i lågflygning. Varje lågflygning planläggs noggrant för att undvika samhällen och andra störkänsliga objekt. Till största delen sker lågflygning inom särskilt rekognoserade flygstråk och områden med minimal bebyggelse. Flygstråken fastställs i samråd mellan flygvapnet och berörda länsstyrelser. I flygvapnets restriktioner för lågflygning tas allmänt stor hänsyn till allmänhetens berättigade krav på vila och rekreation. Exempelvis övas inte lågflygning under sommarmånaderna juni-augusti. I den ställda frågan nämns vissa artiklar i pressen om militärflygplan som skulle ha flugit över ett samhälle på mycket låg höjd. Sannolikt åsyftas en händelse i Värmland där ett flygplan påstods ha flugit av en telefonledning. En noggrann utredning har dock visat att ett flygplan ur flygvapnet visserligen flugit i närheten av den aktuella platsen, men inte på sådant sätt att det rimligen kan ha orsakat någon skada. Flygvapnets lågflygverksamhet måste även i fortsättningen tillåtas ske på i allt väsentligt samma sätt som nu. Inskränkningar utöver dem som redan finns skulle medföra en oacceptabel nedgång i flygvapnets krigsduglighet.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är, som försvarsministern nämnde, de överflygningar som i slutet av februari ägde rum över samhället Bredsjö i Bergslagen. Det har sagts att planet flög så lågt att en elledning revs ned från ett bostadshus. Det påståendet har avvisats av flygvapnets utredare som betecknat det som helt orimligt att ett stridsflygplan skulle ha varit nere på så låg höjd. Det må vara hur som helst med den tvistefrågan — det principiellt viktiga är om militära flygningar skall få äga rum på detta sätt. I detta fall har tydligen flygvapnet en mer eller mindre permanent inflygningsriktning över samhället Bredsjö. Lågflygning förekommer ständigt, och lokalbefolkningens protester har man inte tagit någon hänsyn till. Det rör sig ju om ett av våra många glesbygdsområden, men det förhållandet att det bor få människor i ett område kan inte ursäkta att de utsätts för sådana händelser. Det är en nonchalans som jag hoppas att försvarsministern inte har överseende med. Hur skall detta kunna undvikas? Försvarsministern hänvisar till bestämmelserna, som jag väl känner till. Att man gör upp flygstråk i sam arbete med civila myndigheter är självklart. Ett faktum är emellertid att från och till drabbas mindre samhällen i skogslänen. Jag anser därför att flygvapnet bör åläggas att utarbeta strängare bestämmelser för sådana här övningar. Det finns här i landet stora områden utan någon bebyggelse över huvud taget, och man kan med litet god vilja förbättra läget och se till att befolkningen inte utsätts på detta vis. Man kan alltså skärpa bestämmelserna om flygstråkens utläggande över bebyggda områden så att det inte uppstår olägenheter för ortsbefolkningen. Det är den ena sidan av saken. Den andra är frågan hur nödvändiga dessa övningar är. Försvarsministern säger att de är nödvändiga för att flygvapnets krigsduglighet skall bibehållas. Flygvapnet hävdar naturligtvis att övningarna måste genomföras just så ofta och just på det sätt som nu sker. Men detta är en partsutsaga som det finns all anledning att vara skeptisk mot. Det militära systemet hävdar alltid och i alla sammanhang att det fordras det ena eller det andra för att effekten av våra satsade försvarsmiljarder skall bli så hög som möjligt. Utomståendes bedömningar vill man inte höra talas om.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att även interpellanten bedömer det som osannolikt att planet hade flugit på så låg höjd att det rivit ned elledningar. Om det aktuella planet, ett Drakenplan, verkligen varit på så låg höjd i denna terräng att det rivit ned elledningar hade det havererat. Därmed är det bevisat att på så låg höjd har planet inte varit. Herr Söderqvist menar att vi skall ha strängare bestämmelser och säger att flygvapnets uttalanden om nödvändigheten av att bedriva denna övningsverksamhet är en partsutsaga. Har vi ett flygvapen av den omfattning som vi har här i landet och skall det vara krigsavhållande är det väsentligt att personalen utbildas på ett realistiskt sätt. Det ingår då i utbildningen att piloterna tränas i lågflygning för att spara både liv och materiel i händelse av att det skulle bli allvar. Det här är faktiskt inte bara en partsinlaga, utan jag vågar som departementschef säga att det mer eller mindre måste vara ett krav från statsmakternas sida att våra flygförare får en sådan utbildning att de verkligen kan fungera på ett tillfredsställande sätt i en allvarlig situation. Givetvis kan det här uppstå komplikationer. Det är svårt att i södra och mellersta Sverige finna lågflygstråk där det inte uppstår vissa störningar för befolkningen. Dessa delar av Sverige är tätbebyggda, men vi måste bedriva sådan här verksamhet även i de delarna av landet. Det skulle bli alldeles för dyrbart att för all lågflygverksamhet förflytta planen upp till övre Norrland, och inte heller kan man bedriva all denna övning över havsområden, eftersom man behöver öva lågflygning även över landområden. Mot denna bakgrund anser jag inte att det finns någon anledning att nu föranstalta om en utredning av dessa frågor.
Herr talman! Jag instämmer gärna med försvarsministern när det gäller det aktuella fallet — inte heller jag tror att det var fråga om en flygning på så låg höjd som det här har påståtts. Men, som jag sade i mitt tidigare anförande, detta är inte det viktiga i sammanhanget, utan det är frågan om dessa lågflygningar i och för sig. Om ett stridsplan av typen Viggen eller Draken går ned på den lägsta tillåtna höjden — 50 m över marken enligt nu gällande normer — och sveper fram över ett samhälle, är det inte så trevligt att bo i det samhället. Det är den saken vi bör diskutera i detta fall och inte frågan huruvida planet i det aktuella fallet gått så lågt som det har påståtts. Sedan tycker jag att försvarsministern alltid är litet väl godtrogen när det gäller den militära apparatens önskemål. Militärens önskemål är partsinlagor, och jag tycker att det åligger statsmakternas representant — i detta fall försvarsministern — att utöva kontroll över det område som han är satt att bevaka. Han bör alltså inte godta uppgifter om vad som är nödvändigt och om vad militären måste ha för att inte försvarets duglighet skall sättas i fråga. Jag tycker att sådana önskemål borde prövas litet mer restriktivt. Jag skulle önska att försvarsministern gick med på kravet att skärpa dessa bestämmelser. Jag tror nämligen att det skulle gå mycket bra att bedriva ordentliga övningar utan att man ”lågsniffar” över samhällen, även om dessa ligger i skogsbygden.
Herr talman! Någon ”lågsniffning” över samhällen skall inte förekomma. Det är möjligt att det kan inträffa av misstag, men lågflygstråken skall läggas så att de inte går över samhällen. I det aktuella fallet finns det möjligheter för befolkningen att via länsstyrelsen se till att det blir en begränsning av detta lågflygstråk. Det är inte alls så att jag är godtrogen och bara lyssnar till militärens önskemål, utan jag har diskuterat detta även med företrädare för andra intressen. Jag kan också upplysa herr Söderqvist om att jag råkar ha min gård belägen just vid ett lågflygstråk. Jag har därför sedan flera år tillbaka erfarenhet av detta. Visst kan det vara litet irriterande, men denna verksamhet förekommer ändå relativt sällan. Varken jag eller de människor som bor i närheten av mig och som alltså är berörda av dessa övningar har haft några som helst klagomål att framföra över verksamheten. Vi skall inte dramatisera frågan mer än vad som är nödvändigt.
Herr talman! Beträffande förslaget att befolkningen skall vända sig till länsstyrelsen, som handlägger sådana här klagomål, vill jag säga att det är just vad befolkningen i Bredsjö har gjort. Man har klagat i flera år, eftersom man upplevt övningarna som besvärande. Men dessa klagomål har inte lett till något resultat. Nu inträffade alltså en extrem händelse, då ett plan tydligen kom ned på lägre höjd än vanligt. Därmed aktualiserades frågan igen. Det går således inte att hänvisa till att klagorätten finns, för även om befolkningen klagar är det uppenbart att man ytterligt sällan får någon rättelse.

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat mig om jag står fast vid den tidigare beslutade dimensioneringen av förskollärarutbildningen i Stockholmsregionen och när regeringen kommer att fatta beslut om lokalisering av denna utbildning. Organisationskommittén för Stockholms högskoleregion har den 31 januari 1977 inkommit med skrivelse till regeringen rörande lokalisering av förskolläraroch fritidspedagogutbildningen i Stockholmsregionen. Regeringen har den 17 februari 1977 beslutat i ärendet. Något skäl att frångå tidigare ställningstaganden rörande dimensioneringen av dessa utbildningar i Stockholmsregionen finns inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för det svar på min fråga som jag nyss erhållit. Det kan emellertid finnas anledning till många kommentarer till svaret. Det var ett sent svar. Frågan ställdes den 9 februari, och jag fick först utfästelse att den 28 februari få svaret, som jag emellertid först i dag tar emot. Det senare är mitt eget fel. Men beslut i ärendet fattades långt innan man var beredd att lämna svaret. Som jag ser saken har statsrådet valt ett dåligt alternativ för att lösa detta; jag tänker på hur man skall lösa lokalfrågan. Det har ju i sin tur ett direkt samband med tidsaspekten. Jag vill inte vända mig mot beslutet om lokaliseringen vad gäller Östermalmsenheten, men däremot vill jag sätta i fråga utnyttjandet av den här gamla Blommensbergsskolan. Det kan från många synpunkter inte vara en bra lösning — en gammal försliten skolbyggnad som det, enligt byggnadsstyrelsen, kostar 5-7 milj.kr. att sätta i skick för denna verksamhet. Det kommer dessutom att ta en avsevärd tid. Det måste bli till ohägn för verksamheten som sådan att göra på detta sätt i stället för att välja andra alternativ som står till förfogande. Det är klart att jag då vill hålla fast vid det som regionkommittén för högskolan här i Stockholmsområdet har tagit fasta Nr 86 på och fört fram, nämligen en lokalisering till Fittja. Skälen för att man Tisdagen den ville göra den här lokaliseringen var kanske först och främst att man 15 mars 1977 då med säkerhet kunde hålla tidsramen. — 2! Där finns alltså lokaler till förfogande — bra lokaler som är prövade Om förskollärarutför exakt samma ändamål. Samma byggnad utnyttjas nu för förskol = bildningen i lärarutbildning, och det sker med framgång, såvitt jag förstår. Dessutom Stockholmsregiofanns det önskemål om att sprida utbildningsutbudet. I det område som = nen Fittja ligger i finns det ett alldeles särskilt behov av barnstugepersonal. Den starka expansionen av barnstugeverksamheten i Botkyrka och omkringliggande kommuner är väl känd. Det fanns alltså ett särskilt skäl här. Jag vill verkligen fråga statsrådet Mogård varför man inte kunde välja Fittjaalternativet. Kan statsrådet se något samband mellan lärarutbildningen och standardfrågan när det gäller barntillsyn och, i så fall, vilka slutsatser rörande utvecklingen drar statsrådet av det? Om jag ser till beslutet som det är fattat av statsrådet, så har man i pressreleasen en uppgift om hur man skall utnyttja Södertälje och i ett annat papper en annan uppgift. Får jag lov att ställa frågan: Kommer Södertälje att utnyttjas 1978 för förskollärarutbildning?

Herr talman! Jag har i högskolepropositionen beträffande förläggningen av förskollärarutbildningen uttalat mig till förmån för den södra delen av regionen. En stor del av förskollärarutbildningen kommer faktiskt med regeringsbeslutet att flyttas söderut, nämligen från innerstaden till Gröndal, och en ytterligare ökning sker vid förskollärarutbildningen i Södertälje. I beslutet sägs att lokaliseringen bör ske i anslutning till befintliga utbildningsenheter. I Storstockholmsregionen finns de i Solna, Södertälje och Stockholm. Organisationskommittén för Stockholms högskolekommission föreslog, som fru Lewén-Eliasson sade, Fittja som en särskild enhet för förskollärarutbildningen. Kommittén var emellertid inte enig — en ledamot reserverade sig och två ledamöter påpekade särskilt att byggnadsstyrelsens utredning utgjorde ett alltför knappt beslutsunderlag. Åsikterna från andra håll har också varit delade. Det har därför varit nödvändigt att noggrant överväga skälen för och emot en sådan förläggning. Överväganden av det slaget har självfallet också gjorts beträffande Blommensbergsskolan. Förskollärarutbildningen är redan spridd på ca 15 platser, och det finns knappast skäl att sprida den ytterligare. I början av 1980-talet kan det bli aktuellt med en neddragning av utbildningen, och det innebär enligt regeringens bedömning att en stor försiktighet måste iakttas när det gäller nylokalisering av utbildningen. Det torde heller inte vara ett kommunalt intresse att få en utbildning som om några år kanske måste läggas ner. Jag vill med all kraft motverka den inställningen, att det inte skulle vara så kinkigt med utbildningen inom barnomsorgen och att den utbildningen mycket väl skulle kunna förläggas till platser där samarbete 173 med övrig likartad utbildning och forskning försvåras. Förskollärarutbildningen är en högskoleutbildning och skall behandlas som övrig traditionell högskoleutbildning. Ett samarbete mellan olika utbildningsvägar är ett av huvudmålen för högskolereformen.
Herr talman! Jag får väl acceptera det som statsrådet här säger. Blommensbergsskolan ligger inte särskilt långt från Fittja. Men den ligger under Essingeleden, och den är därför i hög grad störd av buller och luftföroreningar. Det är omvittnat av människor som har arbetat i denna byggnad. Skolan kan inte heller färdigställas så att man kan hålla tidsmarginalerna, såvitt jag begriper. Däremot är jag väl bekant med alla de fördomsfulla uttalanden som har gjorts när man diskuterat en förläggning av högskoleutbildningen och utbildningen av förskollärare till kommuner som Botkyrka och Fittja. Sådana uttalanden har bl.a. gjorts av en av ledamöterna i vår kommitté, men han har i de flesta ärenden en reservation, så jag fäster mig inte så mycket vid det. Uttalandena har emellertid också gjorts — och det beklagar jag — av medarbetare till statsrådet som borde känna till förhållandena bättre och inte uttala sig på sådant sätt. Mest av allt beklagar jag naturligtvis att Britt Mogård själv inte har förstått betydelsen av att börja lokalisera en utbildning av den här karaktären till någon av kommunerna söder om Stockholm, där man både kan förse skolan med elever för lärarutbildningen och, inte minst, etablera kontakt med övrig högskoleverksamhet. Jag kan inte tro att det skulle vara till ohägn för eleverna att få en viss kontakt med problem inom området — både statsrådet och jag vet att sådana problem finns i Botkyrka. Underlaget när det gäller praktikplatser o. d. skall ju heller inte tas bara från norra Botkyrka, utan det kan tas från Huddinge, Skärholmen, Vårby, Vårberg och liknande stora samhällen, och det borde väl gå lika bra även om utbildningen inte är förlagd till Blommensbergsskolan. Jag beklagar att statsrådet Mogård så lätt har glömt sina erfarenheter och så att säga kopplat av de bekymmer och problem som man har att kämpa med i Botkyrka och likartade kommuner, när det funnits en chans att göra en verklig insats.
Herr talman! Först beklagar jag — jag glömde att göra det i mitt förra anförande — förseningen av svaret på frågan. Förseningen var inte, fru Lewén-Eliasson får tro mig eller inte, taktiskt betingad. Jag tror att fru Lewén-Eliasson känner mig tillräckligt väl för att inte, tro att jag har glömt Botkyrka, och jag tycker gott att hon kunde utgå ifrån att jag just när det gällde den här förläggningen har mycket noga övervägt skälen för och emot. Fru Lewén-Eliasson är självklart inte på något sätt ensam om att värna om området söder om Slussen, även om det inte gick att tillgodose just de här önskemålen. Den nuvarande regeringen har startat ett inventeringsarbete rörande Nr 86 lokaler och tomtmark i kommunerna söder om Stockholm och likaså Tisdagen den rörande statlig verksamhet i Stockholm som har behov av nya eller ut 15 mars 1977 ökade lokaler. Jag tror också att jag kan försäkra att den nuvarandere= LL geringen — jag skulle nog vilja säga i motsats till den förra — kommer Om förskollärarutatt se till, att detta inventeringsarbete leder till praktiska resultat till — bildningen i förmån för den södra länsdelen. Det som jag tycker riktiga och kloka Stockholmsregiobeslutet att inte förlägga utbildningen till Fittja bör inte tas som något = nen exempel på hur vi kommer att behandla den södra länsdelen i fortsättningen.
Herr talman! Fru statsrådet Mogård betonade med skärpa att man måste ha ett samband mellan den utbildning som det här gäller och annan skolverksamhet, och det sammanhanget finns också i allting som man försöker göra när det gäller utbildning i de södra kommunerna. Allting har ett sammanhang med någonting som redan finns inne i Stockholm, och därför går vi miste om alla initiativ som någon försöker ta för att åstadkomma en utlokalisering. Jag upprepar mitt beklagande av att fru statsrådet Mogård inte har lyckats kämpa igenom någonting som hade varit en verkligt bestående insats och någonting som kan röja vägen för en annan utveckling. Jag har nämligen den uppfattningen att om man bara börjar med en sådan utbildning, så skall de människor som bosätter sig i dessa områden finna att lokalerna i Botkyrka går att använda lika bra som lokalerna i Solna och att man kan åka tunnelbana tre fyra stationer längre och då i Fittja få en utbildning som är lika bra som den man får i Blommensbergsskolan. Nu har väl möjligheterna i detta fall gått förbi för den här gången, även om riksdagen har frågan för ytterligare prövning, men vi kommer tillbaka! Och statsrådet fru Mogård kanske då börjar känna av den opinion som finns mot de beslut som har fattats och som berör dessa områden.
Herr talman! Jag känner väl till opinionen för lokalisering till södra länsdelen, och i regeringen är jag inte den enda representanten för områdena söder om Stockholm. När jag i regeringskretsen har fört fram önskemålen om och kraven på att man skall tänka även på den södra länsdelen har jag också mött överväldigande gensvar. Nu får jag väl i huvudsak ta på mig ansvaret för lokaliseringen i detta fall, men jag försäkrar ännu en gång, fru Lewén-Eliasson, att jag noga har prövat skälen för och emot.

Herr talman! Fru Håkansson har frågat mig om jag har för avsikt att ge skolöverstyrelsen i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen skyndsamt utreda och verkställa en bättre samordning av resurserna för utbildning och praktik för ungdom samt att därvid också ta initiativ till försöksverksamhet i hithörande frågor för län med särskilt hög ungdomsarbetslöshet, exempelvis Blekinge län. Tillgängliga uppgifter avseende höstterminen 1976 visar att ca 87 700 elever har påbörjat utbildning på någon av gymnasieskolans linjer eller grundskoleanknuta specialkurser. Utbildningskapaciteten på dessa studievägar i förhållande till antalet 16-åringar har i hela landet ökat från 91 8 föregående läsår till 94 96 detta läsår. I Blekinge län är ökningen större. Beträffande Blekinge län kan vidare nämnas att ungdomsarbetslösheten motsvarar genomsnittet i landet enligt arbetsmarknadsstyrelsens beräkningar. Flera åtgärder har vidtagits av arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen för att öka möjligheterna för ungdomar att få arbete, praktik eller utbildning. De nämnda verken samarbetar nära på detta område. Enligt förslag i den nyligen avlämnade budgetpropositionen för budgetåret 1977/78 har medel beräknats för s.k. lokala planeringsråd i varje kommun. Dessa inrättas den 1 juli 1977. En av rådens viktigaste uppgifter blir att förbättra samarbetet mellan skola och arbetsliv. De lokala planeringsråden bör medverka i planering, genomförande och uppföljning av all verksamhet som syftar till att underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv. Råden blir på det sättet de organ som bör kunna ta initiativ till bättre lokal och regional samordning av resurser och praktikarbete för ungdom. Till de förebyggande åtgärder som har tillämpats sedan läsåret 1974/75 hör den uppföljande studieoch yrkesorienteringen. Syftet med denna verksamhet är dels att med åtgärder inom grundskola och i övergången mellan grundskola och gymnasieskola eller arbetsliv förebygga senare problem, dels att snabbt nå de ungdomar som riskerar att få problem på arbetsmarknaden. Detta läsår deltar 125 kommuner i verksamheten, däribland Karlshamn, Olofström och Ronneby. Förslag om en utökning av denna verksamhet till samtliga landets kommuner har lagts fram i budgetpropositionen. Bland övriga åtgärder som har vidtagits i syfte att förbättra ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden kan nämnas följande. Utöver de reguljära möjligheterna att genom antagning i pågående kurs utnyttja vakanta utbildningsplatser på yrkesinriktade linjer har, enligt vad jag har inhämtat, skolöverstyrelsen särskilt förtecknat ett 40-tal kortare yrkesinriktade specialkurser, som kan anordnas för arbetslös ung dom. Skolöverstyrelsen har i samtliga fall, där kommun har begärt in Nr 86 rättande av en sådan kurs, medgett detta. Om det skulle visa sig att Tisdagen den det antal utbildningsplatser skolöverstyrelsen förfogar över inte är till 15 mars 1977 räckligt, kan regeringen av arbetsmarknadsskäl öka antalet utbildningss= — platser. Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 29 december 1976 begärt Om bättre samorden utökning av antalet utbildningsplatser, bl.a. med hänsyn till kvar = ning av resurserna dröjande ungdomsarbetslöshet. för utbildning och Både sysselsättningsutredningen och arbetsmarknadsstyrelsen har be = praktikarbete för drivit försöksverksamhet med intensifierad arbetsförmedling för ungdom. ungdom Erfarenheterna från verksamheten är, enligt vad jag har inhämtat, mycket goda, och framför allt har man betonat betydelsen av samverkansformer mellan arbetsförmedling, skola, fackliga organisationer och näringsliv. Dessa erfarenheter läggs nu till grund för arbetet med ungdom vid arbetsförmedlingen. Jag vill särskilt nämna att vid arbetsförmedlingskontor i Blekinge län finns projektgrupper för ungdomssysselsättning, inrättade med deltagare från nämnda myndigheter och intressenter. Jag vill också erinra om att i budgetpropositionen har lagts fram förslag om förstärkningar av arbetsförmedlingen, bl.a. för åtgärder riktade till ungdom. Utbildningsinsatser är enligt min mening nödvändiga för att på både kortare och längre sikt lösa sysselsättningssituationen för ungdomar. Den övervägande delen av de arbetslösa ungdomarna har endast grundskola och saknar yrkesinriktad utbildning. Regeringen har bemyndigat arbetsmarknadsstyrelsen att fortsätta de insatser som inleddes under år 1976 med utbildning och beredskapsarbete för ungdomar. Härigenom kommer åtskilliga tusen unga att bli bättre rustade för arbetsmarknaden. Utredningen om den gymnasiala utbildningen har enligt sina direktiv i uppgift att behandla frågan om vilka åtgärder som bör vidtas för att bättre anpassa utbildningen, framför allt i gymnasieskolan men också i kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning, till dessa ungdomars behov.

Till sist vill jag framhålla att regeringen med stor uppmärksamhet följer de försök som har påbörjats i syfte att bereda ungdomar utbildning eller arbete. Som framgått av min redogörelse har flera åtgärder också vidtagits för att man skall få en bättre samordning till stånd av resurserna för utbildning och praktik för ungdom. Det är regeringens målsättning att alla ungdomar skall tillförsäkras arbete, praktik eller utbildning. Skulle redan vidtagna och föreslagna åtgärder inte visa sig få den effekt som har avsetts, kommer regeringen därför självfallet att pröva vilka andra kit insatser som krävs för att förbättra ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mogård för svaret på min interpellation. Det ger upplysningar på ganska många av de punkter som togs upp i interpellationen. En samordning av resurserna för utbildning och praktik är redan beslutad och har i vissa fall påbörjats. Men det är över tre månader sedan interpellationen framställdes, och jag förstår att det har tagit lång tid, eftersom ett mycket stort och omfattande arbete har pågått för att samordna resurserna. Man har väl också kommit ett stycke på väg. Det har i budgetpropositionen aviserats och i sysselsättningspaketet från arbetsmarknadsdepartementet genomförts åtgärder. Ett av problemen har dock inte alls berörts i svaret. Betydande svårigheter möter alltid då man skall förändra en utbildningsstruktur. Redan nu finns en brist på lokaler för de mer yrkesinriktade studievägarna. Inom de närmaste åren fram till budgetåret 1981/82 erfordras ca 12 000 elevplatser i landet på de tvååriga mer utpräglat yrkesinriktade studievägarna. Inom parentes kan jag nämna att av de 95 96 ungdomar som söker till gymnasiets studievägar endast 22 96 vill komma in på de treoch fyraåriga linjerna. För elevplatserna till yrkesinriktade linjer kommer därför att krävas ett betydande nytillskott av undervisningslokaler. Ett förhöjt statsbidrag för anskaffning av lokaler skulle göra det lättare för kommunerna att ge eleverna möjlighet att komma in på de studievägar som de har satt som första val. Yrkesinriktade studievägar kräver ofta 20-30 m? yta per intagningsplats, och därför är ett högre statsbidrag till både lokaler och utrustning nödvändigt om kommunerna skall klara utbyggnaden av gymnasieskolans mer yrkesinriktade studievägar, och däri inbegripes också de kortare yrkesinriktade utbildningskurserna i gymnasieskolan. Helt olika försöksverksamheter prövas och skall utvärderas när det gäller ungdomsutbildning och praktik eller arbete, och det är bra. Det vore säkerligen också värdefullt med en försöksverksamhet när det gäller de beredskapsarbeten som ungdom kan erhålla i sex månander. Om skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen kunde med hjälp av SSA-råden i kommunerna åstadkomma en annan inriktning av beredskapsarbetena, vore det en bättre resursanvändning. Beredskapsarbetet på sex månader bör kombineras med någon form av utbildning individuellt anpassad efter ungdomarnas behov, gärna inom det område av arbetslivet som beredskapsarbetet omfattar. Eventuellt kan det varvas med kortare yrkesinriktade kurser i form av etappstudier eller delstudier.

Men då måste skolan ha ansvaret = för utformningen också av beredskapsarbetstillfällena. Om bättre samord Regeringens målsättning att alla ungdomar skall tillförsäkras arbete, ning av resurserna utbildning eller praktik måste innebära, att insatserna skall alltigenom för utbildning och vara målinriktade och ge möjligheter till en god start på arbetsmarknaden. praktikarbete för Statsrådet slutar sitt svar med att andra insatser eventuellt kan prövas, ungdom och jag hoppas att om framställningar görs bl.a. från Blekinge län, som har stora svårigheter inom arbetsmarknaden och troligen kommer att få ännu större sådana, man kommer att ge dem ett positivt bemötande från utbildningsdepartementet. Blekinge län har brist på högre eftergymnasial utbildning. Vi får i Blekinge län en yrkesteknisk högskolekurs som startar hösten 1977. Om man samtidigt nu kunde få till stånd en sådan försöksverksamhet som jag nyss skisserat, avseende inlemmande av beredskapsarbete i skolutbildningen, skulle det innebära en injektion på utbildningsområdet i länet som vore av mycket stort värde. Jag undrar om statsrådet Mogård har några synpunkter på frågan hur man skulle kunna samordna de beredskapsarbeten som ungdomar kan erhålla i sex månader med utbildningspaketet. Det är ju betydande summor som utgår för ungdomsarbete, i Blekinge län nära 6 miljoner för 561 ungdomar. Därav är det statliga bidraget 75 96. Kommunen betalar 25 96. Till sist — eftersom det är skolan som har utbildningsansvaret för ungdom mellan 16 och 18 år — anser jag att skolan måste få större inflytande över de insatser som görs av både stat och kommun.

Herr talman! Det är med stort intresse jag lyssnar på den moderata politikern Britt Mogård när hon listar upp alla de många initiativ som tagits av den socialdemokratiska regeringen och som antingen hunnit beslutas om eller som framarbetats under dess tid. Olika åtgärder har tagits upp i svaret här. Bättre samverkan mellan skola och arbetsliv genom regionala planeringsråd föreslogs av den socialdemokratiska regeringen i SIA-propositionen. Frågan om en uppföljning av SYO-n har i flera år byggts upp av den socialdemokratiska regeringen. Utbildning och beredskapsarbeten för ungdom inleddes, som det mycket riktigt sägs i svaret, 1976, av den socialdemokratiska regeringen. Förslag om kortare yrkesinriktade kurser för ungdomar som inte är intresserade av den mer normala gymnasieskolans utbud föreslogs av en arbetsgrupp som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen. Gymnasieutredningen och sysselsättningsutredningen arbetar med den socialdemokratiska regeringens direktiv. Alltså: vad det här rör sig om är em uppföljning från den borgerliga 179 regeringens sida av socialdemokratiska initiativ, och jag är glad över att ni utnyttjar dem och ställer er så helhjärtat bakom dem. Den kompletteringen tycker jag borde göras till fru Mogårds svar. Emellertid blir inte alltid handlaget med socialdemokratiska reforminitiativ så handfast som det borde vara. Beslutsgången blir ibland mer än lovligt snårig. I budgetpropositionen, vilken som bekant presenterades den 10 januari för allmänheten och riksdagen, sade regeringen nej till det förslag om korta, yrkesinriktade kurser som utarbetats under den socialdemokratiska regeringens tid. Dessa kurser skulle skräddarsys för de ungdomar som inte kunde intresseras för den vanliga gymnasieskolans utbud eller inte kunde få jobb. Kursernas innehåll och uppläggning skulle utformas lokalt beroende på ungdomarnas intresse och på den lokala arbetsmarknaden, och samspelet med arbetslivet skulle vara mycket betydande, så att kursuppläggningen blev praktisk och verklighetsnära. Till de här kurserna sade den borgerliga regeringen nej i budgetpropositionen den 10 januari. Sjutton dagar senare meddelades i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet att regeringen ändrat åsikt. Nu skulle kurserna sättas i gång. Självfallet tycker vi att det var bra, särskilt som vi bara några dagar innan i en socialdemokratisk partimotion i riksdagen hade fört fram just detta krav. Ibland hinner alltså våra förslag knappast läggas på riksdagens bord förrän den borgerliga regeringen finner det säkrast att ändra ståndpunkt. Det är i och för sig glädjande, eftersom den här typen av utbildning innebär en stor hjälp för en mycket utsatt grupp av ungdomar och deras möjligheter att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Men självfallet innebär detta en mycket snårig beslutsgång. Det blir svårt för allmänheten att uppfatta turerna och snårigt för de lokala och regionala myndigheter som har att planera utifrån vad regeringen för tillfället intar för ståndpunkter. Jag har också en invändning gentemot det förslag som senare presenterades den 3 februari, och det är en ganska allvarlig invändning. De förbättrade utbildningsmöjligheterna för dessa studieomotiverade ungdomar begränsas i tiden till den 31 december 1977 och jag undrar: Varför? Ungdomarnas svårighet att få jobb beror enligt min uppfattning till den allra största delen på att arbetsmarknadens struktur har förändrats. Näringslivet anser sig endast i ganska ringa utsträckning kunna anställa ungdomar som är helt utan yrkesvana eller utbildning. Att situationen i någon större utsträckning skulle komma att förändras när konjunkturen vänder är det väl inte många som tror. Beslutet att de korta yrkesinriktade kurserna skall vara avslutade före årsskiftet menar jag därför är dåligt genomtänkt. Eller har den borgerliga regeringen en annan syn på ungdomars svårighet att få jobb och på gymnasieskolans möjligheter att hjälpa dem att få en yrkesutbildning, så att de kan hävda sig bättre på arbetsmarknaden? Jag vill alltså i den här interpellationsdebatten ställa ytterligare en fråga till fru Mogård: Varför tidsbegränsades åtgärderna, som är så betydel = Nr 86 sefulla för att genom en anpassad utbildning förbättra en utsatt ung Tisdagen den domsgrupps möjligheter att få en fast förankring på arbetsmarknaden? 15 mars 1977

Om bättre samord Herr talman! Min uppfattning om vilka insatser man skall sätta in = ning av resurserna för den kategori ungdomar vi nu talar om är att det först och främst = för utbildning och - till varje pris, höll jag på att säga — bör vara utbildningsinsatser, dvs. — praktikarbete för insatser som kan föra de här ungdomarna framåt och göra deras chanser = ungdom på arbetsmarknaden större. Jag förstår att fru Håkansson med sitt tillägg också menar att praktikarbete bör på något sätt kopplas till eller förenas med utbildningsinsatser. Jag kan dock inte på rak arm svara på om det är möjligt att samordna praktik med de kortare kurser som regeringen nu har fattat beslut om. De lokalproblem för yrkesinriktade kurser som fru Håkansson berört är ytterst besvärliga problem, framför allt på längre sikt. De korta yrkesinriktade kurserna har förvisso också problem, men i regeringens beslut ingår ett bidrag till kommunerna för de korta yrkesinriktade kurserna för t.ex. uthyrning av lokaler i näringslivet. Fru Lena Hjelm-Wallén ägnade sig åt en egendomlig historieskrivning, men det är väl i och för sig något ofrånkomligt när vi är motståndare till varandra. Jag noterar med intresse att fru Hjelm-Wallén har fogat några nya direktiv mot regeringen till de tidigare gängse uttrycken — hittills har vi ju beskyllts för att vara ”handlingsförlamade”, ”oförmögna” osv., men nu är vi dessutom ”snåriga”. Jag skäms inte ett ögonblick för att fortsätta den del av den socialdemokratiska regeringens politik som är bra och som det har rått enighet om i riksdagen. Dit hör naturligtvis insatser för arbetslös ungdom. Det är ändå en ganska våldsam konstruktion — som väl inte ens fru Hjelm-Wallén kan tro på — att påstå att den socialdemokratiska regeringen skulle ha varit intresserad av denna kategori, men inte den borgerliga regeringen. Det är klart att jag med största förtjusning har fortsatt det arbete som fru Lena Hjelm-Wallén i det här avseendet har påbörjat och att jag även försökt utveckla det vidare. Såvitt jag begriper har jag lyckats ganska bra. Jag lyckades nämligen få igenom någonting som fru Hjelm-Wallén aldrig lyckades med, nämligen att ge de här ungdomarna ett ordentligt tilltaget utbildningsbidrag, vilket kanske gör det möjligt att få denna utbildning att framstå som attraktiv för ungdomarna. Och det är väl det som är viktigast. Fru Hjelm-Wallén känner säkert till att insatser av den här typen brukar vara tidsbegränsade, bl.a. naturligtvis därför att man kan tänka sig att förhållandena förändras, även om jag i likhet med fru Hjelm-Wallén inte håller det för troligt att det går särskilt snabbt. Men jag sade också avslutningsvis i mitt interpellationssvar att detta naturligtvis inte är det sista steget. Inom departementet pågår ständigt bevakning av dessa frågor 181 och en ständig diskussion om vad vi vidare kan göra. Jag vill till både fru Håkansson och fru Hjelm-Wallén säga att vi är tacksamma för alla tips — vi behöver hjälp för att göra ett sådant arbete att vi kan ta hand om alla de här ungdomarna.
Herr talman! Jag sade aldrig i mitt inlägg att den borgerliga regeringen skulle vara ointresserad av dessa frågor, och det hoppas jag verkligen inte att den är. Att ni fullföljer vad den socialdemokratiska regeringen har framarbetat och beslutat visar ju på en god vilja. Det jag pekade på var hur ni hoppar mellan ståndpunkter i regeringsbesluten, och jag sökte orsaken till detta. Skall jag vara litet ofin, fru Mogård, kan jag endast hitta en orsak till den nuvarande ståndpunkten: det ligger en socialdemokratisk motion hos riksdagen med förslaget att de korta yrkesinriktade kurserna skall införas i det vanliga gymnasieskoleutbudet. Det missade fru Mogård att säga ja till i budgetpropositionen. Nu har ni klarat det hela under 1977 genom arbetsmarknadsbemyndigandet, men ni vill inte vara så rakryggade och säga att det här behövs också fortsättningsvis och biträda den socialdemokratiska motionen. Här är det återigen fråga om operation Rädda ansiktet. Jag tycker att det är beklagligt, både för de lokala och regionala myndigheter som har att planera utbildningen, och för de ungdomar som skall få del av den.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Mogård för de besked som lämnats. Just när det gäller beredskapsarbetena tror jag att det är väldigt viktigt att skolöverstyrelsen går in och försöker följa upp hur de utformas liksom att man kan få in syo-konsulenter som har ansvar för att ungdomarna får en meningsfvlld utbildning i beredskapsarbetet. Det är ju oerhört stora resurser som står till buds. De ekonomiska förhållandena för studerande är ett stort och mycket svårt problem att lösa. I många rapporter har det konstaterats att sambandet mellan socialgruppstillhörighet och studieambitionsnivå vid val till högre studier på treoch fyraåriga linjer fortfarande är mycket starkt. Det förhållandet att elever inte fortsätter i gymnasieskolan direkt efter grundskoleutbildningen hör samman med detta. De bakomliggande faktorerna är väl flera, men ett par sådana anser jag har ägnats för liten uppmärksamhet såväl bland ansvariga myndigheter som i press och övriga: massmedia. Man letar förgäves efter en analys som redovisar de styrmedels verkan som bl.a. politiker, fackliga organisationer och myndigheter har bidragit med. De ekonomiska villkoren för fortsatta studier efter grundskolan bidrar nämligen till att strukturera eleverna på samma ogynnsamma sätt som före de stora skolreformernas tid. För flera av eleverna är det tyvärr varken intresse eller samhällets behov som avgör studieinriktning och studieambition. I stället är de eko nomiska villkoren i hög grad avgörande. Elevers och föräldrars okun Nr 86 nighet om olika ekonomiska möjligheter och deras lojalitet gentemot Tisdagen den det etablerade skolsystemet har i stor utsträckning medverkat till att 15 mars 1977 inte fler elever satsat på alternativa praktikoch studievägar efter grund= = skolan än som är fallet. Om bättre samord Exempel 1: Elev som slutar grundskolan söker in på gymnasieskolan, ning av resurserna kommer in och börjar utbildningen. Studiemedel utgår då med grund = för utbildning och bidrag, vilket är 190 kr. i månaden. praktikarbete för Exempel 2: Elev som inte börjar utbildning direkt efter grundskolan = ungdom ”påverkas” av uppsökande syo och förmås att börja en kortare yrkesinriktad kurs på högst tio veckor. De ekonomiska bidragen under studietiden utgår då med 65 kr. per dag. Exempel 3: Elev som inte vill fortsätta studierna efter grundskolan utan vill ut och ”ta sabbatsår” har stor möjlighet att få beredskapsarbete i sex månader. Han får då enligt grundlöneklass 2 200-2 700 kr. i månaden. Om vederbörande efter sex månader ej kan beredas fast anställning, överförs han till de arbetslösas skara och erhåller då understöd med 55 kr. om dagen. De hittills vunna erfarenheterna visar att man genom att ge 16—18 åringar lön eller bidrag, som medger hel självförsörjningsgrad för dessa ungdomar, försvårar möjligheterna att efter skolfria år på här angivna villkor motivera ungdomarna att övergå till längre studier i gymnasieskolan med ett-, två-, treeller fyraårig utbildning. De skaffar sig under tiden ett konsumtionsmönster motsvarande den vuxnes och binds upp av löpande fasta driftskostnader, och de önskar då inte beskära sin levnadsstandard för att sätta sig på skolbänken igen i 17—18-årsåldern. Enligt konsumentverkets beräkningar är levnadskostnaden för en tonåring i dag något över 1000 kr. i månaden. Hur många familjer är beredda att med nuvarande bidragsformer ställa upp och helhjärtat avstå en betydande del av sin gemensamma standard för att låta ett eller två barn få fullständig gymnasieutbildning direkt efter grundskolan, och vilka standardförmåner upplever denna tonåring gentemot den som valt att få ett beredskapsarbete och arbetsmarknadsunderstöd? Elever som sökt inträde till gymnasieskolan efter sabbatsår och som erhållit utbildningsplats har ofta avstått denna på grund av att de haft ett ekonomiskt fördelaktigt beredskapsarbete. Detta är ett stort och mycket svårlöst problem. Jag tror inte att vi kan lösa det så lätt på vare sig ett, två eller flera år. Men en mycket viktig synpunkt är att studiebidragen måste utformas på ett annat och mer likvärdigt sätt inom alla linjer i gymnasieskolan.
Herr talman! Jag finner det mycket intressant att lyssna till fru Håkansson. Hon anförde konstruktiva och sakliga synpunkter som ger uppslag och idéer. Jag tror att vår inställning är ganska samstämmig, och jag ser fram emot vidare diskussioner i frågan. Bl.a. tror jag att det 183 är en riktig bedömning att de ekonomiska faktorerna har större betydelse än man kanske har föreställt sig. Detta ligger ju också bakom regeringens beslut att kraftigt öka utbildningsbidragen till ungdomarna i de korta yrkesinriktade kurserna. Beträffande fru Hjelm-Walléns inlägg fann jag i ett tidigare anförande att det var en egendomlig historieskrivning. Jag kan mycket väl kalla det ofint i stället. Jag vägrar att tro att fru Hjelm-Wallén ens tror på vad hon själv säger. Det är ju roligt att få höra fru Hjelm-Wallén göra sig till tolk för diverse personer och diverse myndigheter. Jag måste sedan fråga privat, utanför kammaren, om myndigheterna gråter ut hos fru Hjelm-Wallén, för jag har faktiskt inte hört om denna förskräckliga press som de måste känna inför våra snåriga beslut osv. Hittills har faktiskt samarbetet gått ganska bra. Sedan vägrar jag att ta upp någon diskussion om huruvida socialdemokraterna eller moderaterna var först, vad nu den diskussionen skall tjäna till. Inte tjänar den till att hjälpa ungdomarna till bättre arbete i alla fall. Jag skulle vilja föreslå fru Hjelm-Wallén att läsa interpellationssvaret noga och ingående. Kanske finns det något enda litet ord eller någon mening som icke är fru Hjelm-Wallén tidigare bekant.
Herr talman! Jag läste interpellationssvaret mycket noga under det att fru Mogård föredrog det, och jag fann anledning att gå upp i debatten eftersom jag praktiskt taget inte fann någonting som är nytt. Då kunde det, menar jag, vara anledning att påpeka att det var en uppföljning av den socialdemokratiska politiken — och vi tackar för det. Min fråga till fru Mogård, som jag alltså inte har fått något svar på, gäller egentligen bara det som jag finner snårigt — och flera andra har faktiskt sagt till mig att de också finner det snårigt. Den 10 januari säger man i budgetpropositionen nej till förslaget om korta yrkesinriktade kurser, och 17 dagar senare meddelas från regeringens sida att nu är det förslaget plötsligt väldigt bra. Varför? Vad hände under de 17 dagarna, fru Mogård?
Herr talman! Inte för att statsrådet Mogård behöver någon hjälp att diskutera med fru Hjelm-Wallén, men jag anser mig i alla fall föranlåten att säga att det inte enbart är i fråga om ungdomsutbildningen som socialdemokraterna anser sig ha varit störst och bäst — det är ju så i varje fråga man tar upp i varje sammanhang. Det finns mycket bra idéer att ta vara på, och det tror jag att statsrådet Mogård gör i sitt fortsatta arbete. Jag skulle vilja tacka statsrådet Mogård för den senaste repliken, och jag hoppas att man i arbetet i utbildningsdepartementet på allvar kan ta upp de här synpunkterna. Jag vore också tacksam — som jag tidigare sagt — om man kunde förlägga denna försöksverksamhet till Blekinge
Nr 86 Herr talman! Jag trodde att fru Hjelm-Wallén skulle erinra sig vad Tisdagen den som står i interpellationssvaret som svar på hennes fråga. 15 mars 1977 Skolöverstyrelsen har hittills i samtliga fall där kommun begärt in= — rättande av kortare yrkesinriktad kurs medgivit det. I budgetproposi Om bättre samordtionen sägs att om det skulle visa sig att det antal utbildningsplatser = ning av resurserna som skolöverstyrelsen förfogar över inte är tillräckligt kan regeringen för utbildning och av arbetsmarknadsskäl öka antalet utbildningsplatser. praktikarbete för Fru Hjelm-Wallén vet naturligtvis att budgetpropositionen inte skrivs — ungdom i början på januari. Skolöverstyrelsen kom den 29 december 1976 och begärde en utökning. Regeringen beslöt i början på februari om en sådan utökning men byggde dessutom på med att få fram utbildningsbidrag, vilket fru Hjelm-Wallén inte hade lyckats med.
Herr talman! Det går ju bra att spekulera över vad jag inte skulle ha lyckats med, om jag hade suttit kvar i regeringen. Anledningen till min fråga är att det fanns ett utarbetat paket för kortare yrkesinriktade kurser, en annorlunda intagning osv. Detta fanns färdigt, men det sade regeringen abrupt nej till i budgetpropositionen. Sedan kommer man några dagar efter och säger att de här förslagen är bra. Vad har hänt under tiden? frågar jag. Ja, det enda faktiska som har hänt är att vi från socialdemokratiskt håll har lagt en motion i riksdagen som innehåller just det här paketet. Sedan har jag också kritiserat den borgerliga regeringen för att den, när den lägger ett arbetsmarknadspaket och tar med yrkesinrikade specialkurser i det, gör dessa åtgärder tidsbegränsade i stället för att — vilket hade varit enklast från saklig synpunkt — stödja den socialdemokratiska motionen. Då hade vi fått in det här kursutbudet bland gymnasieskolans vanliga kursutbud. Har vi samstämmiga uppfattningar om att dessa kurser är bra, skulle jag för att få någon ordning i beslutsfattandet vilja rekommendera fru Mogård att tala med sina partivänner och de övriga borgerliga vännerna om att stödja den socialdemokratiska motionen. Då får vi den här frågan ur världen och får ett vettigt utbildningsalternativ för de ungdomar som i dag har svårt att gå till den vanliga gymnasieskolan. Det är det som är det viktigaste.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att eleverna i skolan meddelas kunskaper i behovet och värdet av att våra naturresurser tas till vara på ett bättre sätt än vad som nu sker. I regeringsförklaringen framhålles: ”Sträng hushållning måste ske med naturtillgångarna. Tekniken måste anpassas till kraven på en god miljö och ett samhälle i ekologisk balans.” Det kan alltså inte råda några tvivel om regeringens inställning till hushållning med naturresurserna. Skolan är ett viktigt medel att nå ut med information om ekologioch hushållningsfrågor. Jag delar således herr Börjessons uppfattning i det här avseendet. Får jag därför något redogöra för skolans insatser hittills på det här området. I läroplansarbetet har frågor som rör utnyttjandet av naturresurserna uppmärksammats i ökad utsträckning sedan slutet av 1960 talet. I läroplanen för grundskolan framhålls att miljövården bör bilda ledmotiv för en stor del av den orienterande undervisningen om natur och samhällsliv. I gymnasieskolan finns miljövårdsmoment integrerade i flera ämnen på de yrkesinriktade linjerna och på de treåriga linjerna. Miljövårdsundervisning saknas f. n. på vissa tvååriga linjer samt på fyraårig teknisk linje. Jag förutsätter att den förra året tillsatta utredningen om den gymnasiala utbildningen kommer att uppmärksamma detta förhållande. Det hittills nämnda behandlar dock miljövården i ett ganska begränsat perspektiv. Under senare år har medvetenheten om hushållningsproblemen ökat i samhället. Allt fler inser betydelsen av att beakta dessa frågor i samhällsplaneringen. En viktig uppgift för skolan är att ge eleverna grundläggande kunskap om människans plats i ett stort biologiskt och socialt sammanhang, i det ekologiska systemet. De områden som behandlas i interpellationen — energiförsörjning och materialomsättning i samhället — är i hög grad aktuella i skolundervisningen. De har fått allt utförligare behandling i många läromedel under 1970-talet, och det finns också ett förhållandevis rikligt utbud av kompletterande material som behandlar dessa frågor. Inte minst har de ideella organisationerna framställt sådant material avsett för skolan. Det är angeläget att skolornas information om aktuella miljövårdsfrågor stöds även av berörda myndigheter. Bland det som f.n. görs i detta åvseende vill jag särskilt nämna följande. Konsumentverkets energisparkommitté har i samarbete med skolöverstyrelsen utarbetat ett studiematerial om energiproblemen, som har sänts ut till grundskolor och gymnasieskolor läsåret 1975/76. En samarbetsgrupp mellan statens naturvårdsverk och skolöverstyrel Nr 86 sen planerar f. n. särskilda informationsinsatser för skolan om olika ak Tisdagen den tuella miljövårdsfrågor. 15 mars 1977 Inom ramen för harmonisering av de nordiska skolordningarna ut= CU arbetas f. n. ett studiematerial om miljövårdsfrågor för lärare och elever. Om undervisning i på grundskolans högstadium. Projektet är en samnordisk produktion, skolan om behovet som administreras av sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete i = av att tillvarata Köpenhamn. Materialet bygger på en dialogpedagogisk grundsyn och två naturresurserna av dess fem komponenter har rubrikerna Energi samt Återanvändning av material. Som framgår av min redovisning har en rad åtgärder redan vidtagits i syfte att öka informationen och undervisningen om behovet att tillvarata våra naturresurser. I arbetet med läroplansuppföljningen för grundskolan liksom i utredningen om den gymnasiala utbildningen måste dessa frågor uppmärksammas. Med hänsyn till den mycket snabba utvecklingen inom miljövårdsområdet måste dock undervisningens innehåll och läromedlen löpande ses över och förnyas. Jag kommer självklart att medverka för att möjliggöra detta.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag är beredd medverka till en försöksverksamhet med friskvård som schemabundet ämne i grundskolan. Den 27 april 1976 besvarade dåvarande statsrådet Hjelm-Wallén en likalydande interpellation av herr Bengtsson. De bedömningar av frågan som där uttrycktes delar jag. Självfallet är friskvården ytterst angelägen. Förutsättningarna att bedriva försöksverksamhet med ämnet friskvård som schemabundet i grundskolan har emellertid inte ändrats sedan dess. För egen del vill jag komplettera det interpellationssvar som gavs förra året med att framhålla att, enligt vad jag har erfarit, skolöverstyrelsen i det pågående läroplansarbetet för grundskolan undersöker hur friskvårdsundervisningen bör samordnas med berörda ämnen och med elevvårdsarbetet. Det s.k. friskvårdsprojekt som jag vet äger rum vid en skola i Göteborg innevarande läsår kan komma att ge konkreta uppslag för detta arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det svar jag har fått är exakt detsamma som lämnades på en interpellation 1976. Statsrådet säger i dag i sitt svar: ”De bedömningar av frågan som där uttrycktes delar jag.” Personligen hade jag den uppfattningen att man såg mer positivt på den här frågan nu än tidigare, men så är tydligen inte fallet. Det är beklagligt. Det finns dock ett stort intresse för friskvård. Många människor är med om att utforma friskvårdsprogram. Och varför arbetar nu så många med friskvård? Jag skall ge ett kort svar: Därför att det står alldeles klart att något måste göras för att intressera så många som möjligt för vad motion, ändrade kostvanor osv. betyder för hälsan och välbefinnandet. För våra barn och ungdomar är det självfallet av utomordentligt stort värde att de blir informerade om friskvårdens betydelse. Vi har ett ansvar —- ett stort sådant. Vi vet vilka faror som finns såväl för den enskilde som för samhället när det gäller alkohol, sniffning, knark och läkemedelsmissbruk. Vi har i vårt land ett omfattande narkotikamissbruk, som drar allt fler barn och ungdomar ner i dessa svåra problem. Här har skolan tillsammans med bl.a. föräldrar och organisationer en verkligt stor uppgift, både på kort och på lång sikt. Jag och många med mig anser att det skulle vara av stor betydelse att få en lektionstimme i veckan till förebyggande hälsovård i skolan. Den investeringen, fru statsråd, skulle snabbt visa sig värdefull, även om vi enbart ser det från samhällsekonomisk synpunkt. Åtskilliga av bl.a. sjukvårdens platser är nu upptagna av patienter, som absolut måste få vård för sitt missbruk av alkohol och narkotika. Detta måste vi med olika insatser från samhällets sida försöka komma till rätta med, och än en gång har skolan här sin givna plats i det förebyggande arbetet. Det är riktigt, som interpellationssvaret nämner, att det pågår ett friskvårdsprojekt vid en Göteborgsskola under ledning av doktor Atle Wohrm. Såvitt jag vet kommer det fram mycket positiva resultat ur detta försök. Modellen är en lektionstimme per vecka till förebyggande hälsovård. Lärarkrafter från ideella organisationer deltar i undervisningen och har fortsatt kontakt med barnen efter skoltid. Föräldrarna är välkomna till undervisningstimmen och även till aktiviteterna på kvällstid. Detta visar hur det går att lägga upp ett sådant program inom skolans arbete. ”Får vi komma in i bilden redan på lågstadiet, alltså i barnens sjuårsålder, kan vi säkerligen uträtta mycket i förebyggande syfte”, säger barnläkaren Erik Rato. Herr talman! Vad menas med ett friskvårdsprogram? Vilka vill man nå med detta? - Genom upplysning och information påverka elevernas levnadsvanor i gynnsam riktning. Genom upplysning och information påverka inställningen till alkohol, tobak och narkotika. —- Genom att erbjuda aktiviteter inom och utom skolan stimulera eleverna till meningsfyllda fritidsaktiviteter. - Försöka engagera föräldrar och barn i fritidsaktiviteter och på så vis försöka stimulera till sundare kontaktmönster mellan barn och föräldrar. —- Ge eleverna en bättre information genom specialister. —- Försöka skapa en spärr mot alkohol, narkotika och tobak redan i skolan och samtidigt upplysa om betydelsen av en sund kost och motion samt peka på olika möjligheter till meningsfylld fritid. Från olika håll görs framställningar om ett intensifierat friskvårdsarbete i skolan. Det kan utformas på olika sätt. Viktigt är emellertid att ge rejält utrymme under lektionstid för information om skadeverkningar av alkohol, tobak och narkotika och om betydelsen av bra kosthåll, motion och hygien. Det är viktigt att man lägger upp sådan information så att eleverna aktivt arbetar med problemställningarna och själva drar slut Friskvård som ett ämne på skolschemat skulle vara av stort värde. Därigenom kan man med träning och aktivitet skapa ett sunt intresse hos ungdomen i tidiga år i stället för att som nu satsa på eftervård. Att vi redan tidigt i livet får klart för oss sambandet kost-hälsa-motion och hur användandet av tobak, alkohol och narkotika påverkar och förstör kroppens funktioner och på lång sikt predestinerar för många sjukdomar kan förhoppningsvis göra oss mindre benägna att utsätta vår kropp för alla dessa faror. En vinst för individen genom ett bättre hälsotillstånd och därigenom minskade utgifter för samhället genom lägre sjukvårdskostnader måste vara en målinriktning.
Herr talman! Jag skulle vilja gå in i denna debatt, eftersom herr Jonsson i Alingsås och jag under den allmänna motionstiden väckt motionen 277, där också vi framfört önskemålet att undervisning i hälsooch friskvård skall få plats på skolschemat. Jag är helt medveten om att det framförs många propåer om det eller det ämnet som behöver komma in. Men detta är ju ett så oerhört viktigt ämne för hela vår nation, att förebygga sjukdom och att bevara sin hälsa, och det har inte prioriterats i tillräckligt hög grad. Det har varit ett huvudintresse att bota sjukdomar och inte att genom förebyggande åtgärder se till att de inte uppkommer. Inom skolans ram kan man helt säkert i olika ämnen få möjlighet att på ett bättre sätt utnyttja de kunskaper och resurser som redan finns samlade inom skolan, först och främst genom lärarna och med utnyttjande av de specialkunskaper som t.ex. biologilärare, skolsköterskor, skolläkare, gymnastiklärare och hushållslärare har. Skolan har hälsofostran inom många områden, och det är här man bör låta friskoch hälsovård få större utrymme. Sambandet mellan riktig kost och lämplig motion och dess inverkan på välbefinnandet och hälsotillståndet kan man inte nog beakta. Arbetsgrupper kan säkert startas inom skolan bland personal som är intresserad av att informera, vägleda och aktivera eleverna och som även under håltimmar och långraster kan utforma hälsooch friskvårdsprogram för den egna skolenheten, om centrala myndigheter medverkar och tar initiativ. Jag tror att man på alla stadier med god vilja skulle kunna lägga in en veckotimme hälsooch friskvård på skolschemat. Kan man då förhoppningsvis få in i det allmänna medvetandet att det är bättre och billigare att förebygga än att bota, så är mycket vunnet.